Herr talman! Andreas Carlgren sade att Moderaterna är på väg mot ett förstatligande av skolan. Jag har hört det tidigare. Det är totalt fel. Jag vet inte om Andreas Carlgren och jag pratar förbi varandra, men han kan ändå inte mena att den skolpeng som vi tidigare förordade gentemot de fristående skolorna innebar att vi ägnade oss åt förstatligande av friskolorna. Tvärtom är det så att verklig decentralisering, som jag tror är viktig, handlar om att besluten skall fattas mer eller mindre i den egentliga verksamheten. En väsentlig del när det gäller besluten handlar nog om pengar som skall användas i verksamheten. Då menar vi att en nationell skolpeng rätt hanterad skulle kunna få ut makten ännu mer än vad som i dag är fallet. Detta är poängen. Det som jag ser som ett bekymmer i dag är att kommunledningen ofta sitter på huvuddelen av pengarna och att det är ganska svårt för skolorna att också få en rättmätig del av de resurser som de borde kunna få. Det försvårar och byråkratiserar en utveckling av skolverksamheten som jag tror är till men för eleverna.
Herr talman! Jag tar upp denna fråga därför att jag menar att den är principiellt viktig. Beatrice Ask säger att det inte innebär något förstatligande. Hur är det möjligt? Svara på frågan: Hur kan man lägga alla pengar för grundskolan hos staten utan att förstatliga grundskolan? Är det på sikt en rimlig ordning att staten fördelar alla pengar men att någon annan fattar beslut om hur de skall användas? Har Moderaterna inte lärt sig att det är just detta som har blivit så dyrt för den offentliga sektorn, dvs. att den delar ut pengar på en nivå men fattar besluten på en annan? Den som bestämmer över pengarna har inte ansvaret för att se till att pengarna räcker. Den som skall se till att pengarna räcker har inte ansvaret för att bestämma över pengarna. Jag påstår att ni på sikt kommer att tvinga fram ett förstatligande av grundskolan om ni skulle lyckas driva igenom er linje. Nu tror jag inte att ni kan det, därför att det inte finns något annat parti som stöder denna linje. Dessutom menar jag att ett fullföljande av den linjen skulle vara ett svek mot de fristående skolorna. Kampen som vi har haft har ju gällt att kommunerna skall ge tillräckligt med pengar till de fristående skolorna. Om det har Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och jag har trott även Moderaterna varit överens. Men denna linje innebär något annat. Den innebär att man lägger alla pengar hos staten och att man sedan fördelar pengarna på ett annat sätt. Då spricker ju enigheten om att man skall hjälpa de fristående skolorna med tillräckliga insatser.
Herr talman! Jag tror inte att vår enighet när det gäller friskolorna kommer att spricka. Men vi kommer säkert att även i fortsättningen debattera hur man bäst ger dem rimliga villkor. När vi moderater talar om en nationell skolpeng talar vi inte om att alla pengar skall ligga hos staten. Om Andreas Carlgren tror det har han inte läst våra motioner. Men vi tror att en mycket stor del av resurserna skall ligga där och att de skall följa eleven till den skola som han eller hon har valt. Som det i dag är har det nämligen visat sig att kommunerna på kommunledningsnivå frestas att använda utbildningspengar till snöskottning och frestas till att prioritera vissa skolor framför andra på ett sätt som icke är riktigt bra ur utbildningssynpunkt. Det är detta som vi tror är viktigt att man kommer till rätta med. Vi vill i vart fall åstadkomma ytterligare decentralisering. Det vore mig mycket främmande att förorda något som jag i något fall trodde skulle kunna innebära ett förstatligande. Jag skulle inte ens kunna drömma om att föreslå något sådant. Jag tror på att se till att decentraliseringen inte stannar på kommunnivå. Det har den nu gjort, till men för undervisningen vid många skolor i dag.
Herr talman! Om den sista delen är vi överens. Det framgick av det jag sade att vi i Centern vill decentralisera längre. Vi vill inte att det skall göras halt vid kommunnivån. Flytta fler beslut till medborgarna, till skolorna osv! Men det är inte det som diskussionen gäller nu. Den gäller att Moderaterna faktiskt föreslår att pengar från kommunerna skall förstatligas. Nu backar Beatrice Ask och säger att det endast gäller "en stor del". Ja - men frågan kvarstår, och Beatrice Ask undviker konsekvent att svara på den. Är det möjligt att lägga pengar hos staten men samtidigt inte låta staten bestämma över pengarna? Är det inte just det vi har sett alldeles för mycket av i offentlig sektor - att besluten över pengarna inte hänger ihop och att det därför också har lett till raserad ekonomi. Jag tror inte att detta system kommer att vara möjligt i det här fallet. Jag tror också att det är svårt för den som vill verka för decentralisering att säga att om man lägger besluten lokalt så kan kommunerna inte välja mellan skola och snöskottning. Om inte ens kommunerna klarar att göra det valet är det svårt även för dem på nivåer längre ned att göra det. Argumentationen hänger inte ihop, utan den är ganska inkonsekvent. Vi hoppas att Moderaterna ändrar sig. Jag tror att det vore bra för saken.

Herr talman! Utbildningsväsendet skall tillsammans med föräldrar, förskola och grundskola förmedla direkta kunskaper, men förhoppningsvis också en människosyn präglad av humanism. De förmedlar också civilkurage och globalt ansvarstagande, och förhoppningsvis även en insikt om att vi människor lär i skolan, men också på många andra platser. Vi lär av livet, av kompisar, på fritiden och i kontakt med andra människor här och i andra länder. Detta är en utgångspunkt och en insikt som måste prägla undervisning, utbildningsadministration och utbildningsbeslut på alla nivåer. För att nå denna insikt förutsätts det att man har gedigna kunskaper och erfarenheter, men det krävs också en bildning och en vidsynthet på alla nivåer för att detta skall komma fram. Det viktigaste för liberal utbildningspolitik är alltid den individuella människan. Det är hennes behov som står i centrum, och därför tycker vi i Folkpartiet att det också är skolans roll att förmedla och vidmakthålla den lust att lära - jag har sagt det här många gånger förut, och jag vill säga det om igen - som små barn har i förskolan och som sjuåringar har när de börjar skolan. Skolan skall se till att den lusten förstärks och inte försvinner. Detta är förutsättningen för att vi skall nå målet om ett livslångt lärande. Under åren har Folkpartiet liberalerna medverkat till att modernisera utbildningsväsendet på alla nivåer för att göra det tillgängligt för fler. Skälen är väl kända: En ny tid med nya förutsättningar måste ha ett utbildningsväsende som tar hänsyn till dessa nya förutsättningar och som använder sig av alla medborgare. Detta gäller allt från förskola till högskola. Världen är mer komplex nu - i alla fall når komplexiteten oss alla lättare. Internationella resultat och signaler blir delar av oss. Vi i är Sverige en mycket liten del av en mycket stor marknad för utbildning där våra barnbarn kommer att röra sig mellan olika länders utbildningssystem med en lätthet som är otänkbar för oss. De kommer att välja det som passar dem - att bo kvar i Sverige och läsa i England eller att tvärtom bosätta sig någon annanstans men tack vare tekniska hjälpmedel kunna följa en utbildning i Sverige. Därför anser jag att vi måste bejaka distansutbildning inte bara på högskolenivå utan genom hela vårt skolsystem. Vi måste se det som ett självklart alternativ till utbildning. Jag tror också att ett treterminssystem för hela skolan kommer att utvecklas på sikt. Lokaler och utrustning är så dyra och blir så snabbt omoderna att det är en ekonomisk nödvändighet att de också används på ett bättre sätt så att lokalerna inte står tomma under flera månader per år. Detta underlättas av att lärarna får andra villkor för sin anställning. Högskolan är t.ex. inte längre ett elfenbenstorn, utan en bubblande, sjudande kittel där män och kvinnor stannar under en kortare eller längre tid. Den är en kittel de återkommer till och aldrig tappar kontakten med eftersom den drar och lockar med nya kunskaper och nya möjligheter. Därför är det viktigt att den frihet som högskolorna har fått på senare tid - under 90 talet - att pröva, experimentera, ta eget ansvar och ha egna befogenheter inte försvinner. I denna de nya möjligheternas framtid är det viktigt att få göra misstag och att ta ansvar för sina misstag men också att få lära av dem så att man inte gör dem en gång till. Jag anser att Socialdemokraterna sedan regeringsskiftet på många sätt, genom återställare t.ex., visat en stark vilja att centralstyra och likrikta som för mig är fullkomligt otänkbar. Jag kan inte riktigt förstå hur Socialdemokraterna i denna värld av möjligheter och allt större internationell spridning och influens kan tro att detta är framtiden. Det är mångfald som är framtiden! Herr talman! Jag skall lyfta fram en uppgift som man talar alldeles för sällan om. Det gäller högskolans uppgift att forma människor till kritiska granskare och att ge unga människor verktyg till att ifrågasätta profeter intill dess att äktheten är bevisad. De skall kunna visa en sund skepticism mot det högljudda och det pockande och få en förmåga att lyssna till det lågmälda - det som måste lockas fram. Under många år har jag sparat ett litet papper med något jag skrev upp en gång efter att ha lyssnat till Norge.

Jag hoppas att ni delar min fascination över denna målbeskrivning, som nu också finns i kammarens protokoll. Men för att nå detta mål måste vi slå sönder många strukturer, som är motståndskraftiga mot alla försök att slå sönder dem. Ett exempel är det som Andreas Carlgren tog upp - den sociala snedrekryteringen. Den är fortfarande stor, trots att det nu finns regionala högskolor med bra kanaler till det omgivande samhället som fungerar som kunskapscentrum för fort och vidareutbildning. Undersökningar visar att närhet till en högskola är viktigt för ungdomar från miljöer där man inte är van vid längre studier. Men det räcker tydligen inte. Det handlar om svårfångade frågor. Jag är övertygad om att man måste starta tidigt i utbildningssystemet så att man redan i förskola, grundskola och gymnasium uppmuntrar till vidare studier och uppmuntrar lusten att lära. När det gäller den sociala snedrekryteringen tror jag precis som Andreas Carlgren att det är fel väg att gå att sänka ribban. Jag vill gärna ha en diskussion med ministrarna, som förhoppningsvis går upp i diskussionen, om hur de ser på frågan om hur vi skall komma åt den sociala snedrekryteringen, i den mån det går att göra det med politiska beslut. Ett annat exempel på en sådan här svårslagen struktur är den manliga strukturen inom systemet, främst inom högskolan. Den leder till att det fortfarande bara är 7 % av professorerna som är kvinnor. Endast till 20 % av alla utbildningsprogram är andelen sökande män och kvinnor ungefär lika stora. Kvinnor finns förvisso, men oftast i korta, traditionellt kvinnliga utbildningar. För ingenjörsutbildningen, som är den tekniska utbildning som har expanderat mest, har andelen sökande kvinnor konstant legat på 17 % sedan slutet av 1980-talet. Andelen kvinnor som söker till civilingenjörsutbildningen ligger sedan tio år tillbaka på 20 %. Ändå skall vi inte luras av siffrorna. Det är stor obalans mellan olika inriktningar. För kemi handlar det om runt 50 %, för datateknik maximalt 10 %. Vi vet fortfarande inte om basåret som inrättades 1992 verkligen leder till en jämnare könsfördelning inom tekniska utbildningar. Återigen: Förutsättningarna för att kvinnor och män skall söka till tekniska utbildningar eller till vårdutbildningar i lika stor utsträckning bygger man upp redan i förskolan. Det är jag övertygad om. Man bygger upp dem hemma, i förskolan och i grundskolan genom att barn behandlas jämställt hela vägen. Vi har faktiskt lärt oss att kampanjer för att ändra på detta har mycket kort verkningstid om man inte samtidigt genomför förändringar, på alla nivåer, av utbildningarnas inneboende kultur. Det gäller för läraren att aktivt förändra pedagogik, metodik, innehåll av texter, val av material, seminarier osv. Jag tycker att det är viktigt, som motor för en förändring, att förändringar som genomförs är bra för kvinnor men också mycket bra för män. Herr talman!

Herr talman! Jag vill börja med att kort kommentera några av de tidigare inläggen. Det är ju så att man kan inte begära replik på repliken. Jag vet inte om Rune Rydén är närvarande, men jag skulle vilja säga att jag tycker att det är tråkigt att Rune Rydén, som jag upplever som en mycket nyanserad person, hjälper till att underbygga mytbildningen om forskarflykten. Han använder sig av så enkla orsakssamband som att en eventuell forskarflykt skulle bero på skatterna i Sverige.
Herr talman! Beatrice Ask är i alla fall här. Hon nämnde att jag gav regeringen och utbildningsministern beröm för att man så skyndsamt har försökt lösa problemet med forskningsstiftelsernas styrelser. Jag tycker att det är bra av omsorg om forskningen. Det har funnits och finns en väldigt stor oro bland forskare, och det är inte någon som tjänar på den oron. Jag tycker därför att det är bra att den här frågan blir löst så snart som möjligt. Det är bra att det blir arbetsro inom forskarvärlden så att vi får möjlighet att påbörja diskussionerna om hur man skall kompensera de stora nedskärningarna när det gäller fakultetsanslagen, forskningsråden och sektorsorganen, som Socialdemokraterna och Centerpartiet har fattat beslut om. Till Andreas Carlgren skulle jag vilja säga att jag tycker att Centerpartiets politik ibland blir motsägelsefull. Jag förstod lika litet som många andra det här med den centralstyrda skolan som hör ihop med skolpengen och förhållandet till friskolorna. Jag förstår inte att Centerpartiet, som säger sig förespråka en decentralisering - en av grundpelarna i centerpartistisk politik - samtidigt kan ha så lågt förtroende i vissa frågor för kommunalpolitiker. De måste man ju i andra sammanhang ändå ha förtroende för. Jag undrar varför man gör detta undantag för de fristående skolorna. Det är motsägelsefullt. Jag tycker att Centerpartiets politik när det gäller forskningsfinansieringen, som Andreas Carlgren tog upp, också innehåller markanta motsägelser. Jag vill igen påminna Andreas Carlgren om att under innevarande budgetår - alltså det budgetår som vi är inne på, dvs. 1995/96 - yrkade Centerpartiet inte bifall till sin egen partimotion om höjda anslag till forskningsråden och fakulteten. I stället stod man vid det tillfället bakom de stora nedskärningar som det fattades beslut om som drabbade just de här organen. Centerpartiet står bakom regeringens budgetproposition och de beslut som har fattats. Det måste ju innebära att man står bakom inte bara nedskärningarna utan också de textavsnitt i propositionen som talar om en kompensation från forskningsstiftelserna. Jag skulle vilja fråga Andreas Carlgren: Finns det inte skäl att anta att förändringarna i stiftelsestyrelserna nu kommer att underlätta för möjligheten till en senare kompensation från forskningsstiftelserna? Om inte, vad är det då Andreas Carlgren stöder sig på? Margitta Edgren pratade om vad skolan skall förmedla. Jag tror att jag förstår vad Margitta Edgren menar, men jag tycker att just detta att förmedla kunskaper är litet främmande för mig. Jag tror att en lärares viktigaste uppgift är att underlätta och skapa förutsättningar för inlärning. Lär sig tror jag att eleverna gör själva. Annars kan vi lätt invaggas i en förhoppning om att vi kan lära eleverna. Det är ungefär som i historien om lille Viktor som sade till sin kompis att han hade lärt hunden Pricken att vissla. Kompisen svarade att han inte hade hört hunden vissla. Viktor svarade: Jag sade att jag har lärt honom, inte att han har lärt sig. Ungefär där finns skillnaden i synsätt. Jag tycker att skolan skall lära för livet. Men jag tycker också att skolan är själva livet. Skolan skall präglas av detta faktum, av allt det som hör livet till: att ta ställning, att vara tydlig, att ha mod att tala, att växa, att få lära sig att kommunicera inte bara verbalt och skriftligt utan med alla andra medel som står till buds. Hela den skapande människan skall tas till vara. Så något om anslagen under utgiftsområde 16. Jag vill bara kommentera dem litet kort. Vänsterpartiets utgiftsramar för det här utgiftsområdet ligger 390 miljoner över det som nu har beslutats. Vi har bl.a. helt avvisat alla nedskärningar inom områden som rör elever med handikapp. Vi har också föreslagit att man skall lägga ytterligare 30 miljoner på skolforskningen. Det måste jag kommentera litet grand. Vi tycker att läraryrket måste forskningsanknytas. Men även forskningen bör i högre grad vara grundutbildningsanknuten och därför organiseras i anslutning till lärarutbildningarna så att de kan fungera som en förmedlande länk mellan utvecklingsarbetet i skolan och de olika forskningsinriktningarna inom högskolan. Vi tycker att man behöver en väl utbyggd forskning om lärandet och lärandets villkor. Skolverkets forskningsprogram skall ju öka den vetenskapligt grundade kunskapen om skolan och skolans resultat och också sprida forskningsresulat. Det är oerhört viktigt, särskilt nu när många säger att skolan befinner sig i en expansiv utvecklingsfas, men som också innehåller moment av kris. I ett sådant finansiellt läge som kommunerna befinner sig i och när de mer eller mindre tvingas pröva nya förhållningssätt, är det oerhört betydelsefullt att de prioriteringar som görs är kloka och genomtänkta. Då kan kommunerna använda de knappa resurserna så effektivt som möjligt, dvs. göra rätt saker på rätt sätt. Vi anser exempelvis att det är angeläget att bygga upp databaser med longitudinell forskning för att få bättre kunskaper om vilka insatser som ger bäst resultat för barn som far riktigt illa. I dag vet vi egentligen alldeles för litet om vilka åtgärder som bör prioriteras i arbetet med barn med särskilda behov. Därför blev jag så förvånad när jag läste propositionen och kom underfund med att regeringen vill spara 20 miljoner just på skolforskningen. Jag skulle vilja veta vilka motiven för en så pass kraftig nedskärning är. Det räcker inte då att litet allmänt hänvisa till det finansiella läget. Jag vill veta vilka prioriteringar regeringen har gjort och varför. Vi har tagit upp forskningsfinansieringen vid flera olika tillfällen, men jag vill säga att vi har följt en konsekvent linje. Redan när riksdagen tog innevarande budget, för 1995/96, accepterade vi inte nedskärningarna vare sig för fakulteterna eller forskningsråden. Vid det tillfället var det endast Vänsterpartiet och Moderaterna som reserverade sig mot nedskärningarna. Övriga oppositionspartier var tysta. Vi ansåg redan då att det var olämpligt att genomföra så pass omfattande besparingsprogram innan formerna för hur en eventuell kompensation från forskningsstiftelserna skall kunna ske hade klargjorts. I årets budgetproposition för 1997 har anslagen minskats med ytterligare 100 miljoner kronor för fakulteterna och med bortemot 500 miljoner kronor för forskningsråden och sektorsorganen. Också detta har vi kraftigt avvisat och tagit avstånd från. Vi vill i stället lägga 100 miljoner mer till fakulteterna och 225 miljoner mer till forskningsråden. Jag har tidigare berört det viktiga i att också grundforskningen får en mera tydlig ställning. Den bidrar effektivt till att lägga den nödvändiga kunskapsbasen för samhällsutvecklingen, och den skapar också handlingsalternativ inför en framtid som vi faktiskt vet väldigt litet om. Men det tycks som om Socialdemokraterna och Centern bortser från att grundforskningen är basen också för mycket av den tillämpningsnära forskningen och den industriella utvecklingen. Med detta slutar jag.

Herr talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson kör med det gamla vanliga knepet att säga att man inte förstår och att det var så förvirrat. Man hoppas att publiken inte skall ha hört vad som faktiskt sades, och då kan den möjligen tro att det var förvirrat. Men jag tror inte alls att det var svårt att förstå. Jag sade att beslut om grundskolan skall ligga så lokalt som möjligt. Flytta inte beslut från kommunerna upp till staten! Flytta därmot ned beslut från kommunerna till varje skola. Ge föräldrarna större möjlighet till inflytande i skolan. Låt också elever och föräldrar få större möjligheter att välja skola. Så enkelt var det, och jag tror att det är ganska lätt att förstå - om man vill. Det andra som Britt-Marie Danestig-Olofsson tog upp var besparingarna på forskningsområdet. Vänsterpartiet har ju alltid mer pengar till allting, så det är lättare att i varje debatt vara mer välvillig än motdebattörerna. Men poängen är trots allt helheten. Det är inte lika lätt om man skall få helheten att gå ihop. Vi kan stå här debatt efter debatt och diskutera detta om vi inte någon gång kommer överens om grundfakta. Nu skall jag be Britt-Marie Danestig Olofsson svara på en fråga: Förnekar hon att det blir mer pengar till forskning genom statliga anslag, genom anslag från forskningsstiftelserna och genom EU-medel? Finns det mer pengar än tidigare eller förnekar hon det? Detta är ju förutsättningen för debatten. Annars kan vi fortsätta att banka varandra i huvudet och aldrig komma vidare. Till sist skall jag säga något om forskningsstiftelserna. Vänsterpartiets insats i sammanhanget var ju att göra det möjligt för regeringen att avsätta samtliga i styrelserna. Nu gör inte regeringen det, och då applåderar Britt-Marie Danestig-Olofsson. Folk får väl själva bedöma om det är konsekvent eller inte.
Herr talman! Andreas Carlgren måste ha missat någonting. Jag sade inte att det var svårt att förstå. Jag sade att Centerpartiets politik är motsägelsefull, och det är inte riktigt samma sak. Jag håller med Andreas Carlgren i fråga om decentraliseringen av beslut till kommuner och till enskilda skolor. Vi delar den uppfattningen. Men jag tycker att den uppfattningen rimmar så illa med den linje som Centerpartiet har företrätt när det gäller de fristående skolorna. Vänsterpartiet har inte mera pengar, men Vänsterpartiet bedriver en annan ekonomisk politisk och drar andra slutsatser av det som händer i vårt samhälle. Vi är mycket mer oroade över den dramatiskt raserade välfärden och de dramatiskt höjda arbetslöshetssiffrorna. Vi vill alltså ha en lugnare takt med besparingarna, där man inte enbart fokuserar intresset på att få ned inflationen och bekämpa den. Vi tror att det i längden kommer visa sig vara en klok ekonomisk politik. Jag vill påminna Andreas Carlgren om att vi inte är ensamma om att tycka så. Vi har stora delar av det ekonomiska etablissemanget och forskarna med oss i dessa tankar.

Herr talman! Försök inte, Britt-Marie Danestig Olofsson, att få det att framstå som att vi vore mindre oroade över arbetslösheten! Men det var inte vad debatten gällde. Jag märker att Britt-Marie Danestig-Olofsson retirerar. Hon svarar inte på frågan om forskningsresurserna har minskat eller ökat. Det var det frågan gällde. Är vi överens om att forskningsresurserna har ökat till följd av statliga insatser, forskningsstiftelsernas insatser och EU-medel? Nu tänker väl Britt-Marie Danestig-Olofsson svara när jag inte längre har någon replik. Det är också ett känt knep. Hon är en duktig debattör, men hon svarar inte på frågorna. Påstå inte att vi står bakom texterna i budgetpropositionen i delen om forskningsstiftelserna! Det är mer än väl klargjort att vi inte gör det. Er insats i sammanhanget var att ni gav regeringen möjlighet att avsätta samtliga ledamöter i styrelserna. Nu blir det inte så, och det tycker jag är bra. Det är trots allt ett steg i rätt riktning. Men det är just för att regeringen inte gjorde det som Vänsterpartiet gav möjlighet till - inte för att man följde Vänsterpartiets förslag. Britt-Marie Danestig-Olofsson applåderar dock nu också, och det är bara för regeringen att slicka i sig berömmet. Den får ju beröm hur den än gör.
Herr talman! Jag skall svara på Andreas Carlgrens fråga. Nej, men resurserna är mycket ojämnt fördelade. Det är det som vi har pekat på. Jag vill också svara när det gäller överenskommelsen med Socialdemokraterna. I överenskommelsen drev Vänsterpartiet frågan att det skulle finnas kontinuitet i beslutsfattandet, alltså att det inte skulle vara möjligt att byta ut hela styrelser. Det hade varit synnerligen olyckligt. Vi drev också jämställdhetsfrågorna när det gällde styrelsernas sammansättning, liksom möjligheten för forskarsamhället att få inflytande. Så kom inte och säg att Vänsterpartiet inte på något sätt har kunnat påverka dessa frågor! Jag känner mig fullständigt nöjd!
Herr talman! Jag begärde ordet bara för att försäkra Britt-Marie Danestig-Olofsson att jag är väl medveten om skillnaden mellan att lära ut och lära in. Det gäller säkert inte bara kanariefåglar utan även barn och andra människor. När jag använde ordet förmedla utgick jag ifrån att lusten att lära är medfödd, men att ett barn genom barnomsorgen, förskola och skola kanske inte alltid själv kan skapa de situationer som krävs för att den här lusten skall utvecklas. Jag menar att det är lärarens uppgift att förmedla en pedagogisk miljö runt barnen så att de helt enkelt kan lära sig mer.
Herr talman! Jag tror att Margitta Edgren och jag har ganska lika uppfattning om barns möjligheter. Men när jag hör det här ordet kommer jag osökt att tänka på det som man en gång i den pedagogiska debatten kallade för förmedlingspedagogiken. Där såg man barnen ungefär som små krukor som man skulle fylla till bristningsgränsen. Jag tror också att det är oerhört viktigt att man tar vara på barns lust att lära och deras naturliga nyfikenhet. Ibland kan man fråga sig vad det är som händer ifrån det att den här glada sex-sjuåringen med sin ryggsäck på ryggen glatt dansar till skolan med väldigt stora förväntningar och en lust att få vara i skolan fram till att man ser tonåringen i årskurs 8-9 släpa sig fram med trötta steg till en skoldag som bara är en enda stor tråkighet. Vi behöver ha bättre kunskap om vad det är som händer för att kunna fatta beslut som kan möta dessa saker. Det var detta jag menade när vi pratade om skolforskningen.
Herr talman! Vi vet ju faktiskt väldigt väl vad som händer. Med stigande ålder får den här gulliga sjuåringen med lust att lära allt mindre att säga till om i skolan. Det vet vi. Det är klart att man då tappar lusten att vara där. Vi vet väldigt mycket om vad vi borde förändra. Det behövs inte särskilt mycket ny forskning där. Det gäller att våga fatta de beslut som förändrar förutsättningarna så att den här lusten, piggheten, engagemanget och viljan att lära sig mer finns kvar. Vi vet vad som behövs, men det är så svårt att göra det. Jag hoppas att det beslut vi kanske skall diskutera mer sedan, dvs. en utredning av nya lärarutbildningar, kan bidra till att vi får en skola som bättre tar till vara den här lusten.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att elevernas medbestämmande och inflytande är oerhört viktigt för trivseln och för att det skall fungera i skolan. Då menar jag det reella inflytande och inte bara den formella demokratin. Det handlar också om det som händer i klassrummet, hur man planerar undervisningen, på vilket sätt man angriper olika frågor, vad som är viktig kunskap och vad som är mindre viktig kunskap. Jag tror också att man måste förändra arbetsformerna. Skolan är ju så väldigt olika, och ibland kan det vara mördande tråkigt att vara i skolan. Jag tror att man måste förändra synsättet och förändra arbetsformerna. Detta hör ju också ihop med den brist på ekonomiska resurser och de kraftiga nedskärningar som kommunerna nu lever under. Detta gör att även skolorna har fått dragit in på väldigt mycket. Det finns ett missmod och en uppgivenhet hos personal, föräldrar och elever.

Herr talman! Skolan skall vara en skola för alla. Där skall barn med olika förutsättningar, från olika miljöer och med olika religionsinriktningar fostras till att leva tillsammans och ha respekt för varandras egenart. Skolan skall vara en arbetsplats dit alla går med glädje, där det finns en lust att lära och arbeta och där alla känner ansvar för varandra och för verksamheten. Skolan är landets största arbetsplats. Eftersom barn arbetar där, är det viktigt att ställa särskilt höga krav på skolans arbetsmiljö, både den fysiska och de psykosociala. En demokratisk grundsyn som utgår från att människan till sin natur är aktiv och vill vara deltagande skall prägla all utbildning. Kunskap om och vördnad för livet i ett brett ekologiskt perspektiv är en väsentlig del av det som eleverna skall bära med sig från skolan. Vi måste också förstå vår kulturella särart och de historiska skeenden som format vårt och andra människors liv i olika samhällen. Barnen behöver insikt i sin egen historia och vetskap om att de är med och formar framtiden. Ett brett och medmänskligt perspektiv på omvärlden är viktigt om denna framtid skall bli fredlig. Förståelsen och respekten för andra folk och kulturer är livsviktig. Idén om jämställdhet mellan könen måste förankras tidigt. Som individer behöver barnen tycka om sig själva sådana som de är. Barn som är starka och trygga i sig själva vågar också ge av sig själva. Ett medmänskligt perspektiv på omvärlden blir då möjligt. Undervisningen skall vara en växelverkan mellan teori och praktik och ge eleven kunskaper som är förankrade i verkligheten. Det estetiska och konstnärliga skall ingå som en naturlig del i arbetet och användas som uttrycksmedel och kunskapskälla av alla elever. Olika elever har olika förmåga och arbetstakt inom olika områden. Undervisningen skall så långt möjligt anpassas efter individens egen förmåga och läggning. Det här är litet grand av det som Miljöpartiet vill betona när det gäller utbildningens mål. Det står på intet sätt i något slags motsatsförhållande till vad som står i skollag, läroplan och olika skolplaner. Men det finns några faktorer som gör att det här inte gäller. Målen uppfylls inte i vår svenska skola i dag. Det är framför allt två saker som gör att det kärvar. Den ena är naturligtvis nedskärningarna. Nedskärningarna på skolan har varit mycket stora, det gäller framför allt grundskolan. Dessutom gäller det de mycket stora förändringar som har skett under de sista tio åren. Grundskolan har fått sina skolplaner och läroplaner förändrade för ganska länge sedan nu. Sedan har det skett en kommunalisering av grundskolan. Kommunerna håller fortfarande på att lära sig hantera skolfrågorna. Gymnasiereformen kom plötsligt och skakar fortfarande om landets gymnasier. Vuxenutbildningen har fått en explosionsartad utveckling utan motstycke tidigare i svensk historia genom att man vill ge studiemöjligheter i stället för arbetslöshet. Man talar om livslångt lärande. Universitet och högskolor får ta emot stora grupper nya studerande. Problemen är naturligtvis olika för olika delar av utbildningsväsendet. När det gäller grundskolan tror jag att det är nedskärningarna som är det stora problemet. Antalet vuxna i skolan har minskat. Det är just de svagare barnen eller barn med speciella behov av stöd som drabbas hårdast när t.ex. antalet speciallärare, fritidspedagoger osv. minskar. Under en tid framöver tror jag att vi måste se till de svagare barnens behov i grundskolan. Jag vill ta upp två förslag som Miljöpartiet har tryckt särskilt på när det gäller årets budget. Det första är problemet med specifika läs och skrivsvårigheter. Det är alltför många barn i skolan som har brister i läs och skrivförmågan. Dyslexi är en av orsakerna. Jag vill inte gå in på frågan huruvida dyslexi är ett handikapp som många barn har med sig eller om det finns andra orsaker också till de här svårigheterna. Jag tycker att det är värt att observera att det är dyslexiår i Sverige i år. Det är den svenska tolkningen av Europarådets deklaration att 1996/97 skall vara ett år för livslångt lärande. Det är underligt om inte riksdag och regering uppmärksammar dyslexiproblemet. De ideella föreningarna - Dyslexiförbundet, Dyslexistiftelsen, FMLS - har full verksamhet i landet för att ge information om dyslexifrågan, få ut information till skolor, föräldrar, lärare osv., men de arbetar i stort sett utan statliga bidrag. Vi har föreslagit att man skall samla de goda resurser som finns i Sverige - Dyslexiförbundet, Dyslexistiftelsen och FMLS, många forskare vid universiteten och dessutom det som jag tidigare talade om, nämligen Försvarets forskningsanstalts kunskaper på de här områdena. Låt oss samla alla de resurserna och göra en rejäl insats för att minska problemen med specifika läs och skrivsvårigheter. Det handlar om att ta fram och utveckla läromedel och att utbilda lärare, informera föräldrar och skolor osv. Vi tycker att det är litet av en skam att riksdagen inte kan ställa upp på dessa förslag. Jag ser att de andra partierna över huvud taget inte har föreslagit några medel till det arbetet. Regeringen har inte lyckats åstadkomma någonting annat än att man tillsatt en utredning, vilket i och för sig är bra. Men med tanke på att problemet är väl känt sedan många år kanske det inte är någon större insats. En annan fråga som jag vill ta upp är mobbningen i skolan. I och med att det är färre vuxna i skolan har mobbningsproblemet ökat. Barnombudsmannen har rapporterat att mobbning i varje fall inte har minskat. Många skolor saknar fortfarande program för att hantera och motverka mobbning. Louise Sylwander, barnombudsmannen, bedömde situationen som så allvarlig att hon krävde lagstiftning mot mobbning. Tidigare har Miljöpartiet här i riksdagen varit ensamt om kravet på lagstiftning mot mobbning. Kanske får vi stöd i år. Det handlar naturligtvis inte bara om ett förbud mot mobbning, utan det handlar om att man skall specificera var ansvaret ligger. Vi föreslår att ansvaret skall ligga i första hand på rektor, och det övergripande ansvaret skall kommunens skolnämnd ha, alltså ett juridiskt ansvar för att det finns utvecklade program mot mobbning. Det skall också vara så att lagtexten åtföljs av en beskrivning av vad ett sådant program skall innehålla. Problemen inom andra delar av utbildningsväsendet ser litet annorlunda ut. Gymnasieskolan kommer vi att ta upp som en särskild fråga litet senare i dag. Där vet vi att problemen är stora beroende på att gymnasiereformen sjösattes litet för snabbt och utan att skolledning och lärare hade hunnit vidta åtgärder för att ställa om undervisningsmetoder, organisation och annat till det nya systemet. Där finns alltså en liten risk att man redan i gymnasiet tar det första steget in i ett tvåtredjedelssamhälle. Ungefär en tredjedel av eleverna som går på yrkesförberedande program har inte den utbildning som de faktiskt har rätt till. Det är framför allt motivationen som är katastrofal. För de vuxna har två saker hänt som är bra. De som inte har grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning har möjlighet att få gå sådan utbildning nu. De som har blivit arbetslösa har företräde. Vi har 100 000 platser för det. Det är en ordentlig satsning från regeringens sida, och det är utmärkt. En motsvarande satsning i något blygsammare skala på 30 000 nya platser till universiteten är också bra i sammanhanget. Men återigen är det förändringar som egentligen inte har åtföljts av ordentlig planering. Hur skall universiteten t.ex. klara den växande undervisningsbördan? De andra förändringar som har skett är förändringar i rätt riktning, t.ex. kravet på att man skall ha näringslivsanknytning eller öppna mot samhället. Det gäller både gymnasier, universitet och högskolor. Hur det skall gå till har man däremot inte anvisat. Det gör att man skapar turbulens. APU, arbetsplatsförlagd utbildning, på gymnasiet fungerar inte tillfredsställande, och universitet och högskolor står frågande inför möjligheten att göra näringslivsanknytningar utöver det man redan har, alltså vad är tillåtet och vad är inte. Jag skulle vilja avsluta med att för diskussionens skull ta upp en fråga som jag tror att vi bör diskutera mer, nämligen att det inte är besluten som det är fel på. Det är förberedelserna av de åtgärder som vi beslutar om som det är fel. Ett genomgående drag är att kommunerna drabbas av en reform som de inte har kunnat förbereda. Det gäller både grundskolan och gymnasiet och även universitet och högskolor samt i viss mån vuxenutbildningen. Komvux och folkhögskolorna har fullt upp med att klara av de horder av nya studerande som de får. Att göra en vettig utbildning kan vara svårt. Nu klarar de sin uppgift relativt bra. Jag tror alltså att man skulle diskutera vilka former för dialog som skall åtföljas den här typen av beslut om stora reformer. Jag är medveten om att mandatperioderna är korta och att regeringen har en tendens att vilja sjösätta saker snabbt. Men det får olyckliga konsekvenser. Litet lugnare takt och en mer demokratisk förankring av besluten är vad jag efterlyser. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservation 1 under momenten 45, 58 och 59.

Fru talman! Det finns nästan ingenting som är så viktigt för en människas förutsättningar att leva ett bra liv som utbildning i vid mening. Jag funderade på att yrka bifall till detta för att en gång få majoritet i kammaren, för jag tror att vi är överens om det. Vad är utbildning? Ja, det är baskunskaper, att lära sig läsa, skriva och räkna. Det handlar om att utveckla sin motorik, sin fysik, sitt sinne för estetik. Det handlar om att skaffa sig kunskap om hur man söker kunskap. Det handlar om att utveckla sin sociala kompetens och sitt etiska tänkande. Det säger sig självt att det inte räcker med nio år eller ens tolv för att bli fullärd på alla dessa områden. Därför är möjligheten till ständigt återkommande utbildning en väldigt positiv tanke. Men förutsättningen och avgörande för hur övriga utbildningssatsningar skall lyckas och utvecklas är faktiskt hur kvaliteten på utbildningen är i grundskolan. Därför tänker jag hålla mig till det området. Den som lämnar grundskolan med dålig självtillit och en negativ inställning till att söka kunskap har ofta inte heller någon större lust till återkommande studier senare i livet. Eftersom inte bara de enskilda individerna själva blir lidande av en sådan inställning utan hela samhället tycker inte jag att det är någon överdrift att påstå att just grundskolans kvalitet är avgörande för vårt lands hela utvecklingspotential. Dessvärre är inte klimatet i alla skolor sådant att det skapar motivation för livslångt lärande. Kommunernas dåliga ekonomi är ett stort orosmoln, särskilt som det har visat sig att kommunernas styrning och utvärdering inte fungerar. Det finns t.ex. ingen samlad kunskap om hur de nedskärningar som hittills har gjorts på skolans område drabbar elever med särskilda behov. 1989 96? Ingen vet. Hur kommer det sig att andelen elever som lämnar grundskolan utan betyg i ett eller flera ämnen ökar hela tiden? Ingen vet. I Stockholm har många elever inte varit närvarande på tillräckligt antal lektioner för att kunna få ett betyg. Men varför har de inte varit närvarande? Ingen vet. Vilka blir konsekvenserna på sikt av att antalet elever ökar samtidigt som antalet lärare minskar? Ingen vet. På kort sikt kan man naturligtvis konstatera att undervisningsgrupperna blir större - det är lätt att se. Men det saknas fortlöpande kunskaps och effektbedömningar. De är helt enkelt ovanliga. Och den egentillsyn som kommunerna skall stå för är sällan systematiserad och saknas ofta helt. Skolverkets tillsyn är minimal när det gäller de kommunala skolorna. Om vi fortsätter att tillåta kvaliteten att sjunka inom den grundläggande utbildningen samtidigt som stora utbildningssatsningar görs inom den högre utbildningen är det ungefär lika ineffektivt som att gräva ett hål med en spade och sedab försöka täppa till hålet med en tesked. Det är ungefär det vi håller på med. Därför anser vi kristdemokrater att en del av de resurser som läggs på vuxenutbildning och högre utbildning i stället borde ha gått till kommunerna, för att bl.a. användas till kvalitetshöjande insatser i skolan. I vårt budgetalternativ, som vid det här laget har avslagits av riksdagen och som jag vill betona är stramare än regeringens - det är alltså inget önsketänkande - har vi avsatt 6,5 miljarder per år under de närmaste tre åren till kommunsektorn för att skolan skulle kunna få bättre resurser. Fru talman! I dag råder det stor osäkerhet om vilka kriterier som gäller när kommuner fördelar sina resurser till enskilda skolor. Det kom fram inte minst i diskussionen om hur bidragen till de fristående skolorna skall beräknas. Man kan inte få fram vilket underlag kommunerna har använt sig av. Beroende på vilka delar av skolbudgeten som räknas in i underlaget kan utfallet för kostnaden per elev bli väldigt varierande. Och i dag är det stora variationer. Mellan 77 800 och 34 700 kr kostar en elev i dag. I en kommun kan alltså elevkostnaden vara mer än dubbelt så hög som i en annan, och vad det beror på kan ingen heller riktigt redogöra för. Behoven ser dessutom väldigt olika ut i olika skolor. Bl.a. beroende på den bostadspolitik som har förts har segregation blivit ett faktum även i Sverige. Barn med stora behov är överrepresenterade vid vissa skolor, och det måste man ta hänsyn till vid resurstilldelningen. Därför anser vi att det finns skäl att införa ett nytt, tydligare system när det gäller kommunernas resurstilldelning till skolorna. Vi anser att det bör utformas så, att varje elev tilldelas en basresurs, som är lika stor för alla elever, och att sedan tilläggsresurser för särskilda behov fördelas efter i förväg fastställda kriterier. Ett sådant behovsstyrt system skulle bli mer rättvist, skulle vara lättare att utvärdera och jämföra och skulle ge ett bättre underlag för riksdagen när det gäller att fastställa statsbidragen till kommunerna. Om vi skall kunna höja kvaliteten i skolan måste också lärarnas insatser värderas på ett helt nytt sätt. De förväntas i dag delta i det ena förändringsarbetet efter det andra som vi politiker ålägger dem, samtidigt som undervisningsgrupperna blir större, den elevvårdande personalen minskar och elevernas personliga problem ökar. Förändringarna inom och utom skolan anses inte kräva någon kompensation till lärarna. Tvärtom förväntas de med glatt mod utveckla sin pedagogiska talang så att de också kan fungera som kuratorer, socialarbetare eller extraföräldrar. När de protesterar betraktas de som gnälliga och oprofessionella, trots att ett fåtal tillhör den gruppen. Jag är övertygad om att utgångspunkten för kvalitetshöjningen i skolan måste vara stimulans, utvecklingsmöjligheter, respekt för och inte minst moraliskt stöd till de redan aktiva lärarna. Att lärarutbildningen utreds är också nödvändigt och bra. Ett mer problembaserat inlärningssätt, informationsteknikens möjligheter och skolans viktiga roll som norm och kulturförmedlare i en värld som förändras så snabbt som vår ställer nya krav på en utvecklad och delvis helt förändrad lärarroll. Sammanfattningsvis: Om vi inte klarar att höja kvaliteten så att våra barn har tillräckliga baskunskaper och social kompetens när de lämnar grundskolan blir det omöjligt att klara utbildningen på högre nivå. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 7, mom. 17, 26 och 49.

Fru talman! Jag tror att de flesta i dag är överens om att huvudstrategin för att bevara och utveckla vår välfärd och förhindra framväxten av ett tvåtredjedelssamhälle är att Sverige utvecklas som kunskapssamhälle och att alla människor får reella möjligheter att vidareutveckla sig. Utbildning spelar också en central roll för att stimulera den ekonomiska tillväxt vi alla vill ha och är beroende av. Utbildning är vidare ett av de viktigaste fördelningspolitiska instrumenten. Få insatser har så strategisk betydelse för den enskilde. Kraven på en hög nivå på utbildning är dessutom starkare än någonsin tidigare. Samtidigt förändras det moderna samhället i allt snabbare takt och komplexiteten ökar. Utbildning är i dag inte något som man en gång för alla slutför i ungdomsåren. Det behövs omfattande satsningar på ett livslångt lärande. Vi ser också tydligt arbetslivets förändring. Ett kapitalintensivt arbetsliv utvecklas alltmer mot ett kunskapsintensivt. Det är därför centralt att förskolan i samarbete med grundskolan liksom gymnasieskolan lägger en god grund för det livslånga lärandet. Det är också mot denna bakgrund som såväl grundskolan som gymnasieskolan har reformerats under 1990-talet. Båda skolformerna har genomgått förändringar för att på ett bättre sätt göra eleverna rustade att möta kraven i morgondagens samhälls och arbetsliv. För gymnasieskolans del är förändringarna kanske större än någonsin tidigare. Detta är viktiga delar av det nationella kunskapslyft som nu genomförs. Till det nationella kunskapslyftet hör också breda satsningar på vuxenutbildningen och högskolan. Många aspekter på detta kommer att debatteras senare under dagen. Dessutom kommer både utbildningsministern och skolministern att gå upp i debatten senare under detta avsnitt. Därför avstår jag från att kommentera de saker som det har riktats frågor om till regeringen och ministrarna. När vi nu är på väg att fastställa anslagen till utbildning för 1997 kan det vara bra med en internationell utblick. I dagarna har ju OECD presenterat ny statistik när det gäller kunskap och utbildning. Resultatet visar att Sverige ligger i topp när det gäller att satsa resurser på utbildning i förhållande till BNP. Detta gör vi tillsammans med Kanada, Finland, Danmark och Norge. Vad det gäller andelen högskoleutbildade ligger Sverige på en fjärdeplats efter Kanada, USA och Norge. Andelen som saknar gymnasieutbildning minskar något snabbare i Sverige än genomsnittet inom OECD. Andelen lågutbildade i åldersgruppen 25-64 år är i vårt land 28 %, medan motsvarande siffra inom OECD är dubbelt så hög, eller 55 %. Med de beslut som riksdagen i och med dagens debatt är på väg att fatta när det gäller det nationella kompetenslyftet kommer Sveriges läge i detta avseende ytterligare att förbättras. Det är beklagligt, men det är inte överraskande att Moderaterna även denna gång ställer sig vid sidan om när det gäller att satsa på utbildning för de många människorna. Det har vi fått anledning att konstatera många gånger tidigare, och det gäller i dag. Moderaterna lever kvar i sin gamla föreställningsvärld att utbildningen mister i kvalitet om många får del av den. Att satsning på bredutbildning ger resultat visar inte minst den OECD-undersökning som nyligen redovisades om läsfärdigheter i olika länder. I denna undersökning visades att Sverige har de i särklass bästa resultaten. För oss socialdemokrater är det viktigt att fortsätta kvalitetsarbetet bl.a. genom decentralisering, ökat lokalt ansvar och engagemang och en ännu större satsning på kunskap och kompetensutveckling för vuxna. I detta perspektiv finns det anledning att titta på det största oppositionspartiets politik. Moderaterna har under senare tid gjort sig känt som ett av riksdagens mer centralistiska och regleringsivriga partier. Detta kom till uttryck t.ex. när riksdagen diskuterade ett utökat föräldrainflytande i skolan, och kommer i dagens debatt till heders igen. Nu gäller det att förstatliga skolan. En nationell skolpeng skall införas. Man skall inte tro att detta är ett lätt förvirrat hugskott inom Moderata samlingspartiet. För att man inte skall tro det har moderaterna för säkerhets skull framfört tanken i fyra olika motioner och i fem yrkanden i dagens betänkande. Som vi redan har hört Beatrice Ask förklara skall grundskolan och gymnasieskolan övergå till staten, även om Beatrice Ask ryggar för att använda det ordet. Detta lägger man fram förslag om i ett läge när de flesta övriga partier talar om decentralisering och ökat lokalt inflytande. Bara tanken är hisnande: ett statligt fördelningsverk som skickar ut pengar över landet för att driva skola i kombination med jättelika ekonomiska indragningar från kommunerna. Det är Moderaternas framtidsmodell. Jag skulle gärna här i dag vilja höra Beatrice Ask förklara litet mer i detalj hur det är tänkt att fungera i praktiken. Hur gör t.ex. en gymnasieskola som vill ha den nationella skolpengen? Vem skall ta ansvar för dyra gymnasieutbildningar, om nu skolpengen är lika för varje elev? Hur gör man med elever med behov av särskilt stöd? Skall det nationella institutet ha en särskild stödavdelning? Skolpengen skall garantera alla skolor en lägsta nivå på anslagen, enligt Moderaterna. Vilken är denna lägsta nivå som man skall garantera? Frågorna kring detta kan bli många fler, men jag skall stanna där just nu. Jag ser fram emot Beatrice Asks svar på dessa frågor. Jag vill gärna också höra vilka övriga partier Beatrice Ask tror kan tänka sig att stödja ett förstatligande av grund och gymnasieskolan. Mycket av den utbildningspolitiska debatten har, framför allt under den moderatledda regeringens tid, handlat om organisationsformer, entreprenader och stiftelsehögskolor, snarare än om innehåll och kvalitet i skolverksamheten. Debatten har därutöver handlat om skolans styrning, resursfördelning, läroplan, betygssystem osv. Det är viktiga frågor som berör skolan och påverkar skolans utveckling. Det är därför bra att den socialdemokratiska regeringen nu gått vidare och fokuserat på skolans verkliga kärna - läroprocesserna och det som händer i klassrummet. Ett exempel är skolkommitténs arbete för att stimulera den pedagogiska utvecklingen och undanröja hinder som kan finnas för den. Här finns också kommittén med uppdrag att förebygga läs och skrivsvårigheter, för att nämna några. Låt mig avslutningsvis konstatera att utbildningsutskottets socialdemokrater har tagit initiativ till en parlamentarisk översyn av lärarutbildningarna. Det kan ses som en naturlig följd av den reformering av skolan som har skett under de senaste åren. Lika självklart som det är att konstatera att vi vill ha en skola som kan möta framtiden är det med en förnyelse av lärarutbildningen. Översynen skall även omfatta gymnasielärarutbildningen. Den starka satsning på vuxenutbildning som nu sker gör det angeläget att också innefatta en vuxenlärarutbildning i översynen. Utredningen bör bl.a. utgå från de förändringar som har skett inom skola och förskola. Den bör titta på saker som mål för verksamheten, principer för styrning, innehåll och omfattning av utbildningarna och pedagogiska profileringar, för att bara nämna några av de skäl som utskottet har pekat på. Om denna översyn är alla partier i utskottet överens. Det är bra och glädjande. Mer märkligt finner jag det att vi inte har kunnat enas om att lärarutbildning inom Waldorfpedagogiken har kunnat rymmas inom den totala översyn som nu skall ske, utan att övriga partier kräver en särskild utredning för denna. För oss socialdemokrater är det självklart att den kommande utredningen bör belysa behovet av lärarutbildning med olika pedagogiska profileringar, inklusive Waldorfpedagogiken. Att övriga partier vill att andra profileringar skall ingå i den allmänna översynen, som Socialdemokraterna föreslagit, medan just Waldorfpedagogiken skall ha en egen separat utredning finner vi socialdemokrater egendomligt. Jag skulle kunna ställa en fråga till Vänstern och Britt-Marie Danestig-Olofsson, som här har gjort gemensam sak med t.ex. Moderaterna. Vilken helhetssyn har Vänsterpartiet på lärarutbildningen? Är det Vänsterpartiets uppfattning att varje profil skall ha en egen lärarutbildning? Fru talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservation som finns i detta betänkande, nr 10, och i övrigt till hemställan i utbildningsutskottets betänkande.

Fru talman! Det är riktigt som Jan Björkman säger, dvs. att vi moderater har en annan uppfattning om hur man skall lösa problemen med kunskapslyftet och satsning på vuxenutbildning. Jag har fördelen att sitta i den grupp som skall utvärdera och följa projektet och kan konstatera att en del av de problem som vi var rädda för och som gjorde att vi ville ha en annan lösning faktiskt också finns med i dag, men vi vet ännu inte vad som blir fallet. Den ram som ni har lagt fast för kunskapslyftet ligger långt utöver vad kommunerna har mäktat med tidigare. Nu är ansökningarna ganska många. Det ser på papperet ut som om det skall kunna lösa sig, men det kan man fundera över. Den nivå som vi bedömde vara rimlig i budgetförslaget från den moderata sidan är ungefär motsvarande den nivå som gäller för vuxenutbildningen i dag. Vi tyckte också att man skulle använda den kommunala vuxenutbildningsorganisationen som bas för detta. Ni har valt att upprätta ett särskilt kansli med en särskild sekreterare, tjänstemän på departementet och särskilda delegationer i snart sagt var och varannan kommun. Så sent som i förrgår fick vi redovisat för oss att det finns en ganska stor oro och mycket diskussion lokalt, inte minst från komvuxhåll, där man tycker att det görs dubbelarbete och att man inte förstår varandra. Jag tror att det ur detta kan komma mycket positivt, och ser fram emot att följa det. Det är inte riktigt som Jan Björkman säger, dvs. att vi moderater inte bryr oss om vuxenutbildningen. Den är central om vi skall lyfta kunskapsnivån i Sverige. På den halva minut som återstår hinner jag inte svara på alla de frågor Jan Björkman ställde om den nationella skolpengen, men jag vill erinra om att jag i mitt inledningsanförande underströk att det finns ganska många frågor och att det är just därför vi begär en utredning. Jag skall gärna i nästa replik komma tillbaks och svara på var jag tror skon klämmer. Detta är icke en centralisering utan en decentralisering.
Fru talman! Vi får väl anledning att komma tillbaka till den nytolkning som Beatrice Ask gör av ordet decentralisering, dvs. att man flyttar från den kommunala och lokala nivån till den statliga. När det gäller kunskapslyftet säger Beatrice Ask att Moderaterna har valt en annan lösning. Svaret är ju att Moderaterna inte har någon lösning. Man har avslagit satsningen på kompetenslyftet, och jag antar att riksdagen senare under eftermiddagen får anledning att djupare gå in i den frågan. Moderaterna har inga ambitioner på det här området. Det är inget nytt; det finns belagt i riksdagen under 70-talet och 80-talet och det finns dokumenterat under 90-talet. Socialdemokraterna har valt att ha ett väldigt individ och medborgarinriktat perspektiv på kunskapslyftet. Det är den enskilde individen som skall få välja vilken anordnare man skall delta hos när man skall skaffa sig nya kunskaper. Det är litet egendomligt att Moderaterna då säger att vi skall bestämma det i Stockholm och att det skall vara komvux. Det överraskar mig att Moderaterna vill ha denna centralstyrda modell, även om jag kan förstå det utifrån den utveckling som har ägt rum inom Moderata samlingspartiet när det gäller regleringar och centralisering under det senaste året och som jag tidigare har berört här. Jag förstår att Beatrice Ask gärna väntar med att svara på de frågor som kan vara besvärliga när det gäller den nationella skolpengen.
Fru talman! Ja, vi sade nej till Perssonplatserna, bl.a. därför att vi lade betydligt mer pengar på forskningen. När det gäller komvux och det faktum att vi vill bygga på den organisationen tycker jag att Jan Björkman är okunnig om hur komvux fungerar ute i landet. I Stockholm, som han nämnde, upphandlar komvux utbildningen främst från privata och andra utbildningsanordnare, men den specifika administration som finns i kommunen används för att så att säga hålla samman det hela. Jag tycker att det hade varit bra att använda den. Jag tror inte att komvux i de flesta kommuner är så centralstyrt och byråkratiskt som Jan Björkman nu vill låta påskina. Dessutom blir det ju inte bättre av ytterligare en vuxenutbildningsorganisation på alla nivåer, vilket ju är fallet med den konstruktion som Socialdemokraterna har valt. När det gäller den nationella skolpengen säger Jan Björkman att det är fråga om en centralisering medan jag säger att det är fråga om en decentralisering. Det beror på att vi har olika uppfattningar om vem som skall bestämma. Eftersom Jan Björkman utgår ifrån att politiker alltid måste bestämma och att man måste fatta politiska beslut om alla viktiga frågor tror han naturligtvis att man måste flytta upp en massa beslut till riksdagen om man inför en nationell skolpeng och inte låter detta ligga hos kommunerna. Vi moderater anser att väldigt många beslut som fattas på kommunal nivå i dag inte alls behöver fattas av politiker. De kan fattas ute på skolorna. När man tycker det är det naturligt att skolorna också får de pengar som skall användas till verksamheten. Det handlar alltså om var man anser att inflytandet skall ligga. För mig är det självklart att det är eleverna, föräldrarna och skolornas personal som skall fatta de avgörande besluten kring verksamheten. Jag behöver inte, i den vision jag har, en politisk mellannivå där man sitter och kontrollerar och gör som storebror har sagt.
Fru talman! Det var ju bra att svaret kom i denna andra replik. Moderaterna har sagt nej - nu sade Beatrice Ask det klart - man vill inte ha det här kunskapslyftet, och jag tycker att det är klargörande och bra. Jag sade inte att komvux är centralstyrt, utan jag sade att den moderata politiken leder till centralstyrning, och det är någonting annat. Jag tycker att den uppläggning som vi har nu är både spännande och bra, eftersom man kan pröva en ny modell för vuxenutbildning. Jag hoppas att den kommitté där Beatrice Ask också sitter skall kunna dra slutsatser som gynnar vuxenutbildningen långsiktigt. Det jag möjligen inom parentes kan konstatera är väl att Beatrice Ask var den enda som hade reservation när man lade fram det första betänkandet. När det gäller den nationella skolpengen kan jag på nytt notera att Beatrice Ask undvek de frågor som jag ställde. Det kan jag förstå, för det finns naturligtvis inte några svar på dem. Möjligen kan man fundera över följdfrågan: Vad skall förstatligas i nästa skede? Är det barnomsorgen, sjukvården eller något annat som enligt Moderaternas modell skall decentraliseras genom att flyttas beslutsmässigt till staten? Jag tror och hoppas att idén om den nationella skolpengen stannar i den tankeröra som den just nu befinner sig i hos Moderata samlingspartiet.
Fru talman! Jag anade ingen oro från Jan Björkmans sida när det gäller kvalitetsutvecklingen i grundskolan. Det sades en del vackra ord, honnörsord, men ingen av de praktiska, konkreta frågorna nämndes, t.ex. när det gäller antalet specialundervisningstimmar per elev, att fler och fler lämnar grundskolan utan betyg, att undervisningsgrupperna är stora osv. Var går gränsen för när socialdemokraterna tycker att kvalitetssänkningen har gått för långt? Det skulle jag vilja veta. Beträffande det statliga stödet till Rudolf Steinerhögskolan är det nu sex partier i riksdagen som vill att utvecklingen när det gäller alternativ pedagogik skall gå snabbare än Socialdemokraterna vill. Anledningen till att det här förslaget nu föreligger och kommer att antas i riksdagen och att det inte läggs in i utredningen om lärarutbildningen i stort är att vi inte har någon särskilt god erfarenhet från Socialdemokraterna när det gäller att vilja driva utvecklingen mot en alternativ pedagogik. Vi var helt enkelt rädda för att den skulle försvinna bland mycket annat och skjutas på framtiden. Därför ligger detta för beslut i riksdagen i dag, och det tycker jag är positivt.
Fru talman! När det gäller Inger Davidsons första punkt kan vi säga att jag inte fördjupar mig i den just nu, beroende på att flera talare i ett kommande avsnitt kommer att ge sig in på just frågan om grundskolan och grundskolans utveckling. Annars kan jag säga allmänt att den socialdemokratiska regeringens politik sedan valet har haft tre ledstjärnor. De är demokrati, rättvisa och kvalitet. Om Inger Davidson tittar i budgetavsnittet under utgiftsområde 16 kan hon se i inledningen att kvalitetsutvecklingen av förskola, grundskola och den vuxenutbildning som vi nu planerar är den viktigaste frågan framöver. Jag antar att vi också får anledning att återkomma till den så småningom när regeringen har lagt fram sin utvecklingsplan. När det gäller Rudolf Steiner-högskolan tycker jag att det är synd att inte Inger Davidson och andra har kunnat välja att även den delen skall ingå i den totala läraröversynen. Om vi nu tror på, och om också Inger Davidson tror på, att vi har en utveckling som gör att vi kommer att få se mer av pedagogisk profilering inom kommunala skolor och inom fristående skolor, och om vi vill hitta former för att jobba med det, tycker jag att det skulle vara konstigt om vi hade en enda pedagogisk profil som fick en egen lösning - alla andra skulle samlas under någon annan hatt. Jag kan inte riktigt förstå logiken i det, men det finns säkert någon. Inger Davidson sade att hon inte tror på socialdemokraterna och att det därför inte gick att välja den modellen. Jag kan konstatera att det finns en annan majoritet just för det förslag som Inger Davidson har valt, så om rädslan delas av fler finns ju förutsättningar för att ändra detta. Jag ser inte grunden till denna rädsla utan snarare omsorgen om att hitta bra lösningar för olika pedagogiska profiler inom lärarutbildningen framöver.
Fru talman! Jag hörde att Jan Björkman talade om demokrati, rättvisa och kvalitet, och jag frestas att säga som man gjorde när man läste katekesen - inte jag, men jag har läst om det - nämligen att man ställde frågan: Vad är det? Att tala honnörsord är väldigt enkelt, men att berätta vad man menar med honnörsorden och hur kvaliteten i grundskolan skall se ut är betydligt svårare. Jag får väl vänta tills skolministern tar över om en stund, men jag tycker nog att jag borde ha kunnat få svar från utbildningsutskottets ordförande också. Att det blev just Waldorfpedagogiken som låg väl framme här beror på att den har en så lång tradition i Sverige, att man har bedrivit undervisning med just den typen av pedagogik så länge och att den är välkänd. Det kommer att komma fler, det är jag övertygad om, men det gäller att driva utvecklingen framåt, och det här är ett första steg.
Fru talman! Jag tar gärna en diskussion om kvalitet och kvalitetsutveckling. Det finns all anledning att göra det. Däremot är jag inte säker på att Inger Davidson och jag i den diskussionen behöver bli så oense om vad som kan vara skolutveckling och vad som kan vara kvalitet inom ramen för det. Möjligen skulle jag kunna säga som kommentar att det som Inger Davidson sade om behovet av att ta hänsyn till olika elever när man fördelar resurser var bra. Det kanske är litet trist att den insikten inte har funnits i den debatt som vi genom åren har haft om skolpeng.
Fru talman! Låt mig påminna Jan Björkman om att Waldorfskolan inte fick nämnas i samband med initiativet om lärarutbildningen. Ni ville ju avslå den motionen. Därmed skulle Waldorfskolans behov av egenutbildade lärare ha drunknat i den stora helheten. Så stor vilja uttryckte ni alltså inte. Jag begärde replik med anledning av Jan Björkmans exercerande med siffror från OECD om hur bra vi är i Sverige. Det är vi naturligtvis, men det är också viktigt att erkänna att vi har ett problem med våra barns generation. Jan Björkmans och mina barns generation har lägre utbildningsnivå sett tvärs över än vad den generation har som vi tillhör. Det har aldrig hänt förr, och det är i sig ett problem. Om vi inte har problembilden klar för oss har vi också mycket svårare att veta åt vilket håll vi skall gå. Dessutom vet vi att utbildningsnivån bland anställda i industrin är klart lägre än den är på arbetsmarknaden i dess helhet. Industrins behov av välutbildat folk har inte blivit tillgodosett. Obalansen är mycket stor mellan industriföretagens behov av t.ex. civilingenjörer och tekniker med forskarutbildning och det antal platser på högskolor och universitet som kan leverera dessa. Inom det mest expansiva området, elektro och IT-området, är ju industrins behov hela fyra gånger större än det tillgängliga utbudet, enligt siffror som vi har fått från Industriförbundet och som gällde för 1995. Jämfört med i andra länder har ju relativt få bland de yngre av arbetskraften i Sverige en teknisk och naturvetenskaplig examen. Det är problembilden, och det är den vi nu försöker göra någonting åt. Då är det litet opsykologiskt, minst sagt, att försöka framställa det som om vi inte har några problem, vilket jag uppfattade att Jan
Fru talman! Det var inte min mening att göra Margitta Edgren, som är en klok kvinna, besviken genom att redovisa OECD-resultatet. Jag beklagar om Margitta Edgren inte tålde att höra det. Jag sade inte att det inte finns problem i svensk skola. Däremot redovisade jag i mitt anförande - precis som Margitta Edgren anförde - att vi skulle dra nytta av de internationella erfarenheter och jämförelser som nu kommer att göras. Jag har svårt att se att det kan uppröra någon. Jag vet inte heller vad Margitta Edgren syftade på när hon sade att hennes och mina barn skulle få en lägre utbildningsnivå än vad vi själva har. Jag utgår från att mina barn Martin och Anton kommer att få en bättre utbildning än vad jag har fått. Vi vet i dag att 98 % av alla elever går från grundskolan till gymnasieskolan. Vi vet att 90 % får en gymnasieexamen. Det har inte hänt förr i Sveriges historia, inte med en treårig gymnasieexamen. Vi vet att en allt större andel gymnasieelever går till högskolan, och det är bra. Jag har därmed inte förringat de kvalitetsproblem eller andra problem som vi kan ha inom skolan. Jag tycker att vi skall jobba vidare med dem. Samtidigt är det rimligt att vi kan föra en nyanserad diskussion kring detta och de utbildningssatsningar som vi gör. Vi är bägge medvetna om det ökande behovet av kunskap och kompetens i det samhälle som vi har framför oss.
Fru talman! Jag delar Jan Björkmans uppfattning. Jag kanske snedtände litet, men jag tyckte att Jan Björkman tog statistik som "passade". Det finns så mycket mer att välja ur. Det finns också i denna statistik uppgifter som klart talar för att vi har de problem som jag försökte redovisa. Jag ville bara komplettera.
Fru talman! Självfallet accepterar jag att Margitta Edgren nu tar ett halvt steg tillbaka. Jag konstaterade bara att andra talare tidigare i debatten har tagit upp alla de negativa exemplen, och jag tyckte därför att jag inte behövde upprepa dem. Det fanns då anledning för mig att framhålla det som alldeles nyligen var färskt och positivt.
Fru talman! Jag vill gärna svara på Jan Björkmans fråga om Vänsterpartiets syn på lärarutbildningen. Först vill jag säga att jag instämmer i Margitta Edgrens uppfattning då det gäller behandlingen av motionen i utskottet. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är naturligt att söka möjligheten att förse de fristående skolorna, när vi nu har dem, med kompetent lärarkraft. För oss är den likvärdiga skolan för alla barn viktig, och det gäller alltså även de barn som går i de fristående skolorna. Jag tror att samverkan mellan olika lärarutbildningsprogram måste öka och vara ett naturligt arbetssätt i framtiden. Det gäller både lärarkategorierna inom förskola och skola och lärarkategorierna inom grundskolan, den kommunala skolan och de fristående skolorna. Jag kan då se det som en möjlighet att det finns en gemensam ingång, med vissa kurser där man gemensamt lär sig det som förenar. Det är mycket som förenar, t.ex. själva lärarprofessionen. Man läser sedan det som skiljer, nämligen det som är specifikt för den fristående skolan, i det här fallet Waldorfskolorna, med deras specifika pedagogik. Den profilen måste få vara tydlig. Sådana här möten är värdefulla redan under studietiden. Det ökar förståelsen och respekten för varandras agerande och kompetens. Detta underlättar också samarbete framöver. Jag tror alltså på en samverkan mellan lärarna i de fristående skolorna och i de kommunala skolorna i fortsättningen.
Fru talman! Först vill jag säga till Britt-Marie Danestig-Olofsson, vilket jag också kunde ha sagt till Margitta Edgren, att vi i utskottet har haft ett stort antal motioner som handlar om lärarutbildning. Vi har behandlat alla på samma sätt, utom just den som vi nu diskuterar. Sedan kan jag säga tack till Britt-Marie Danestig Olofsson för att hon svarade på frågan. Det känns bra. Även om jag kan instämma i det mesta av det som hon sade, ställer jag frågan: På vilket sätt hade det som Britt-Marie Danestig-Olofsson nu sade förhindrats av att Waldorfpedagogiken hade behandlats som alla andra pedagogiska profileringar inom ramen för den översyn av lärarutbildningen som vi nu gemensamt har beställt? Eller vill Britt-Marie Danestig Olofsson ha en likvärdig utbildning för vissa fristående skolor? Jag har svårt att förstå det.
Fru talman! När det gäller behandlingen av motionen i utskottet, tycker jag att man måste visa en viss respekt när det är sex partier som står bakom motionen. Det ger en viss tyngd. Det var det som var viktigt att iaktta när motionen behandlades. De fristående skolorna är sinsemellan väldigt olika. De har bl.a. olika möjligheter att genomföra den här typen av specialinriktning när det gäller lärarutbildningen. Men Waldorfskolan har en lång tradition, som redan har sagts här, en tydlig pedagogisk profil och en mycket tydlig och väl genomarbetad metodik. Detta kan också gälla andra skolformer, exempelvis Montessoripedagogiken. Men nu gällde det Waldorfskolorna, och det var det vi tog ställning till.
Fru talman! Jag förringar naturligtvis inte motionens tyngd. Men på samma sätt som jag begär att Britt-Marie Danestig-Olofsson skall ta hänsyn inte bara till tyngden i Socialdemokraternas motioner utan också till sakinnehållet, har jag och Socialdemokraterna i det här fallet tagit hänsyn inte till tyngden av antalet motionärer utan till försöket att få en helhetssyn på lärarutbildningen. Det är det som har drivit oss. Om Britt-Marie Danestig-Olofsson uppfattar det som bristande respekt mot motionärerna får jag försöka att leva med det. Sedan kan jag bara konstatera att Britt-Marie Danestig-Olofsson svar var att man prioriterar Waldorfpedagogik framför andra pedagogiska modeller. Det har jag respekt för, men jag delar inte den uppfattningen.

Fru talman! Jag träffade för en tid sedan en kvinna med mycket stora läs och skrivsvårigheter. Nu när hon var i min ålder hade hon kommit till en punkt i sitt liv då hon hade insett att hon var tvungen att göra något åt sina svårigheter. Hennes barn skulle snart börja skolan, och hon insåg vilka bekymmer hon skulle kunna få om hon inte kan stödja sina egna barn i läs och skrivutvecklingen. Hon var arbetslös. Hon tog sig samman, satsade länge, och tog ett djupt andetag. Hon gick till sin arbetsförmedlare och berättade i ett enda andetag: Det är så att jag har läs och skrivsvårigheter. Jag skulle vilja ha hjälp att gå en kurs för att bli av med dem. Det hon var med om var att hennes arbetsförmedlare knappade in någonting på tangentbordet och sedan vred dataskärmen mot henne och sade: Du kan läsa här vilka kurser som finns. Sedan har vi de här blanketterna där du kan fylla i vilka du vill gå. Anledningen till att regeringen gör en så stor satsning på vuxenutbildning trots vårt mycket kärva ekonomiska läge och en mycket stram budget är just för att människor som hon skall få chansen inte bara genom en utökning av antalet utbildningsplatser utan lika mycket genom en förändring och utveckling av den utbildning som vi erbjuder. Det finns ett stort behov av att kunna tillgodose fler människors utbildningsbehov. Det gör vi inte enbart genom att erbjuda fler platser. Det handlar lika mycket om att förändra och förnya utbildningen, att skapa mer flexibla lösningar, att bedriva uppsökande verksamhet och att göra individuella utbildningsplaner för varje individ. Att vi gör detta beror på att vi vet att utbildning har en så otroligt stor betydelse. Jag kan instämma i den beskrivning som också Andreas Carlgren gav tidigare. Vi vet att utbildning har en oerhört stor betydelse för den enskilde när det gäller makt och inflytande eller maktlöshet i samhället och möjligheterna att få arbete. Men den har också stor betydelse för vårt gemensamma samhälle. Det handlar om sysselsättning och den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av vår demokrati. Det är därför litet sorgligt när man från Moderaterna ser utbildningssatsningen i ett så snävt perspektiv att det enbart handlar om antalet platser. Beatrice Ask sade att det handlar om att permanenta tillfälliga platser. Nej, det gör inte det. Om det bara vore det vore det inte en sådan stor reform som det nu är fråga om. Det handlar om att förnya och förändra vuxenutbildningen för att klara de annorlunda krav som ställs i ett kunskapssamhälle där vi måste skapa system som underlättar ett livslångt lärande. Det har här i debatten ställts frågor om vad regeringen tänker göra för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan. Vuxenutbildningssatsningen och kunskapslyftet är en mycket handfast åtgärd för att minska den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Kombinerat med uppsökande verksamhet och individuella studieplaner avpassade för varje persons behov och förutsättningar tror jag att det kan ge ganska stor effekt. Men det räcker inte att göra satsningar på vuxenutbildning och högre utbildning. Det är lika viktigt att upprätthålla kvaliteten och likvärdigheten i förskola, grundskola och gymnasieskola. Vi använder oss av internationella studier och internationella jämförelser för att bedöma våra svenska resultat. Jag tycker att det är viktigt att vi deltar i kvalificerade internationella studier och att vi har en hel del att lära av de resultat som där finns. När vi ser på de resultaten kan vi känna oss ganska glada. Det är på många sätt glädjande resultat. Sverige är inte en kunskapsmässig medelmåtta, utan Sverige hävdar sig väl i en alltmer kunskapsintensiv omvärld. Men vi har inte anledning att vara nöjda. Vi måste sträva efter att lyckas än bättre, och i alla avseenden har vi inte bra resultat. När det gäller svenskars läsförmåga ligger vi i topp. Det är en av de saker som vi är absolut bäst på både när det gäller resultaten för barn och ungdomar och när det gäller vuxna. Man kan dra parallellen och titta på den svenska mediedebatten. Då skulle man inte kunna tro att vi har dessa utmärkta internationella resultat. När det å andra sidan gäller kunskaper i matematik och naturvetenskap har vi inte en lika bra ställning. Där måste vi göra fler insatser än vad vi hittills har gjort. Glädjande nog kan vi nu i höst när de nya resultaten publicerats konstatera att de insatser som gjordes efter de ganska dåliga resultat som publicerades 1980 när det gäller matematiken har gett resultat. Vi har förbättrat kunskaperna i matematik. Det bör leda till efterföljd, eftersom vi kan se att insatserna ger resultat. Vi måste nu fokusera ytterligare på kunskaper i naturvetenskap. Jag finner det särskilt oroande att skillnaden mellan pojkar och flickor är påtaglig när det gäller kunskaper i naturvetenskap. Det är en skillnad som t.ex. inte finns i ämnet matematik. Det strider helt mot målsättningarna för den svenska skolan. Det finns inte några enkla förklaringar till varför vi har de resultaten. Jag tänker därför ta initiativ till en diskussion med de ansvariga för lärarutbildningarna om hur man skall kunna förbättra lärarutbildningarna i dessa avseenden. Men jag tänker också överväga ytterligare åtgärder för att förstärka den naturvetenskapliga undervisningen, inte minst för flickorna, utöver vad som nu sker inom ramen för NOT-projektet. Även om Sverige har ett relativt gott läge i internationell jämförelse finns det också problem och en del allvarliga utvecklingstendenser som vi har anledning att vara mycket uppmärksamma på. Kvalitet och likvärdighet måste därför sättas i centrum i den nationella utvecklingsplan som regeringen kommer att lägga fram i vår. Jag ser det som de mest centrala frågorna för hur svensk skola skall fortsätta att utvecklas. När vi tittar på hur kvalitet och likvärdighet skall utvecklas är det också viktigt att vi ser på vilka instrument som bör finnas och redan finns på olika nivåer. Jag delar den uppfattning som Andreas Carlgren här gav uttryck för. Vi skall inte flytta makten från kommunerna till staten. Det är en riktig utveckling att fortsätta att decentralisera beslut ut till de enskilda skolorna. Men vi bör fundera över vilka beslut som skall ligga på nationell nivå, vilka som skall ligga på kommunal nivå och vilka beslut som skall ligga på den enskilda skolan. Där är min uppfattning att vi har mer att göra. Den decentraliserade och målstyrda skolan har nu funnits under ett antal års tid. Vi har dragit en del slutsatser och skaffat oss en del erfarenhet. De bör vi använda till att nu se över hur vi kan på ett bättre sätt ha styrinstrument för kvalitet och likvärdighet. Men vi bör också hålla i minnet att vi inte via styrinstrument skapar vare sig kvalitet eller likvärdighet. Kvalitet och likvärdighet är det centrala i skolans läroprocesser. Det skapas ute i klassrummen och på alla de ställen där undervisning och lärande just nu pågår. De mest centrala aktörerna är eleverna och deras lärare. Det är de som skall få förutsättningar för kvalitet och likvärdighet. Vi har en skyldighet när vi har en nationell lagstiftning och en nationell läroplan att ha tillräckligt bra instrument för att kunna upprätthålla och utvärdera kvalitet och likvärdighet. Det kommer att bli en viktig fråga i den nationella utvecklingsplan som regeringen lägger fram i vår. Jag tycker att det är mycket märkligt att Moderaterna i diskussionen om vad som skall vara centralt och vad som skall vara decentraliserat mäler ut sig på ett sådant anmärkningsvärt sätt som med förslaget om en nationell skolpeng. Försiktigtsvis säger Beatrice Ask här i debatten att frågan behöver utredas mer. Ja, det verkar så. Men ändå är det ett förslag som Moderaterna redan nu lägger fram i fem yrkanden. Ni talar om ganska tydligt, åtminstone i mina ögon, vad det handlar om. Det är en centralisering av skolans resurser för vidare distribution senare, förvisso, direkt ut till skolorna. Ni säger: Staten övertar huvudansvaret för att finansiera utbildning i grundskolan och gymnasieskolan med ett fast belopp per elev. Det handlar ju om att staten övertar ansvaret för finansieringen. Hur många miljarder är det, Beatrice Ask, som skall tas från kommunerna till staten, när staten skall överta det finansiella ansvaret? Ungefär hur mycket pengar handlar det om på nationell nivå? Jag undrar också: Vad skall det resultera i för belopp i den nationella skolpengen? Ni säger att det skall vara ett fast belopp per elev, men skall det vara ett lika stort belopp per elev i den nationella skolpengen, och hur stort skall det beloppet i så fall vara? Det är en märklig diskussion Beatrice Ask för när hon säger att det inte är politikerna som skall bestämma utan skolan själv. Men vem skall bestämma om den nationella skolpengen? Är inte det ett genuint politiskt förslag? Ni lägger ju fram förslag om att det är staten som skall besluta om skolpengen. Jag antar att det då är riksdagen eller regeringen som bestämmer hur stor skolpengen skall vara och hur den skall finansieras. Är det den statliga skatten som skall finansiera skolpengen i stället för den kommunala? Detta är väl ett genuint politiskt beslut.

Fru talman! Det kanske hade varit passande om skolministern ägnat en del av sin tid åt att fundera över vilka bekymmer skolorna står inför när det gäller finansieringen. På vilket sätt garanterar pengapåsen att elever med behov av särskilt stöd får hjälp? På vilket sätt fördelas medel i dag? Det är väl det som är det stora problemet. Att vi har flera yrkanden är inte märkligt. Våra yrkanden handlar främst om att vi vill att en utredning tillsätts. Vi har också skissat på principerna för den nationella skolpengen. Jag kan inte under en tvåminutersreplik gå in på hela den debatt som jag tycker borde föras om skolans finansiering, men jag kan säga att jag och vi moderater är mycket bekymrade över att många, många skolor har stora ekonomiska problem, problem med att få pengarna att räcka till böcker, stödundervisning, hjälp till handikappade elever, extrainsatser för dyslektiker, upprustning - allt finns där. Man har stora bekymmer, och det är faktiskt något som måste diskuteras. Många gånger fastnar skolans finansiering i ett krig mellan snöskottning och barn, som inte är bra. Det skall också nämnas i den här debatten. Det är intressant att höra diskussionen kring Kunskapslyftet, eftersom jag har varit med ganska mycket i detta. Det stora problemet i dag är faktiskt att det råder stor osäkerhet om i vilken mån man kommer att klara av att fylla de platser som regeringen erbjuder. Samtidigt bygger man upp mängder av administration och byråkrati - låt vara att mycket är bra - vid sidan av befintlig organisation. Jag är inte tvärsäker på att det i detta ekonomiska läge är den bästa lösningen.
Fru talman! Det blir litet märkligt när Beatrice Ask säger att skolorna har mycket svårt att få pengarna att räcka till, något som är helt riktigt. Detta beror ju på att kommunerna har ett utomordentligt svårt ekonomiskt läge, och i det svåra ekonomiska läget har Moderaterna föreslagit ytterligare indragningar av resurserna till kommunerna, indragningar i storleksordningen 20 %. Det är inte konstigt att kommunerna har en svår ekonomisk situation. Jag deltar gärna i en debatt om på vilket sätt skolans resurser skall garanteras, men att som Moderaterna föreslår gå vägen via staten, att först ta in pengarna och låta staten överta det finansiella ansvaret, är något mycket anmärkningsvärt. Beatrice Ask måste svara på frågan och i alla fall tala om ungefär hur många miljarder det handlar om i fråga om den nationella skolpengen. Ungefär hur mycket pengar skall överföras från kommunerna till staten för vidare distribution ut till skolorna? Jag undrar också: Betyder ett fast belopp att det handlar om samma belopp för varje elev?
Fru talman! Jag trodde skolministern visste att en 7-åring i Göteborg ofta inte kostar lika mycket som en elev på ett frisörgymnasium i Härjedalen. Det går inte att ha samma summa för varje elev, det begriper ju vem som helst. Det kan ingen inbilla sig. Det är en dum fråga. Hur många miljarder handlar det om? frågar skolministern. I de moderata motionerna om den ekonomiska politiken, som skolministern kanske har tagit del av, säger vi att detta skall lösas genom en skatteväxling. Hur många miljoner miljarder det blir beror på vilka steg man tar, och det beror i sin tur på hur man konstruerar den nationella skolpengen. Det är just för att få fram ett underlag för den typen av bedömningar som vi menar att regeringen borde tillsätta en utredning. Men ni säger bara blankt nej till detta, eftersom ni så gärna vill att politikerna - för närvarande de i kommunerna - skall få sitta och bestämma bäst de gitter om hur pengarna skall användas. Tyvärr är det min uppfattning att det ofta är problem för skolorna att få det de behöver.
Fru talman! Det är ett mycket märkligt resonemang som Beatrice Ask för. Självfallet är det politiska beslut som ligger till grund för hur pengarna skall användas i skolan. Det är därför vi här i riksdagen fastställer läroplaner och en skollag som man har att följa i skolorna. Det är det som är basen för hur pengarna används ute i skolorna. Sedan är det också en prioriteringsfråga hur mycket pengar som läggs på utbildning. Även om Moderaterna nu säger att de vill gå steg för steg med en nationell skolpeng, måste ni ändå svara på frågan ungefär hur mycket pengar det handlar om. I dag kostar grundskolan och gymnasieskolan ungefär 70 miljarder kronor per år. Handlar det om att överföra 70 miljarder kronor från kommunerna till staten, eller hur mycket pengar handlar det om som skall tas från den kommunala sektorn för att staten i sin tur skall fatta beslut? Några andra beslut kan jag inte tänka mig, för det måste väl vara något slags politisk styrning i fråga om hur de pengarna sedan skall fördelas till skolorna.

Fru talman! Jag kan hålla med om mycket av det som skolministern sade. Bl.a. känns det bra att Ylva Johansson och andra socialdemokrater nu följer upp de frågor som jag under lång tid har ställt till Moderaterna om den förstatligade skolan. Hittills har jag mötts mest med fnysningar och axelryckningar, men jag märker nu att det kommer alltfler svar på frågorna, och det tycker jag är bra. Dessutom bekräftar svaren bara att det finns nya frågor att ställa. Däremot vill jag säga följande till regeringen. När ni vill hjälpa elever att komma över ribban, då är vi med och överens med er om politiken. Det gäller t.ex. satsningen på vuxenutbildningen. Men när ni vill sänka ribban, sänka kunskaps och kvalitetskrav, som man t.ex. gjorde i antagningssystemet, då går vi emot. Vi slåss nämligen konsekvent för att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen, men vi vill inte sänka ribban utan i stället hjälpa elever över ribban. Till sist vill jag ställa en fråga till Ylva Johansson med anledning av detta. Jag tror att gymnasieskolan kommer att spela en alldeles avgörande roll för att förbereda elever för det fortsatta arbetslivet och utbildning på högre nivåer. Jag tror inte minst att de tidigare yrkesinriktade utbildningarna kommer att vara helt avgörande. Kommer regeringen snart med förslag? Det tror jag kommer att vara nödvändigt, om inte en stor del av eleverna skall drabbas av mycket svåra problem när de t.ex. inte klarar kurserna, när de inte får godkänt i de betyg som ges. Det blir en orimlig situation för de elever som jag tror att inte minst Centerpartiet och Socialdemokraterna vill värna om, och jag tror därför att det är mycket viktigt med sådana initiativ på gymnasieskolans område. Kommer de?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att man inte skall sänka ribban. De krav som ställs i vårt alltmer komplexa och kunskapsintensiva samhälle är allt högre, och därför måste också ribban snarare höjas. Vi måste göra särskilda insatser på olika ställen i utbildningssystemet för att så många som möjligt - eller alla - skall kunna komma över den ribban. Det är inte så att regeringen har föreslagit någon sänkning av kraven för att bli antagen till högre utbildning, som ofta framförs i debatten. Vi har i stället skärpt kraven. Man kan naturligtvis diskutera om de skall skärpas ytterligare. Men det är inte fråga om någon sänkning i förhållande till vad som har gällt hittills. Hittills har det räckt att ha en genomgången gymnasieutbildning för att vara behörig, oavsett resultatet av utbildningen. Nu kräver vi att man skall ha godkända kunskaper och inte bara att man skall ha genomgått utbildningen. Vi ställer krav på vad man faktiskt skall kunna för att vara behörig till högre utbildning. Det är alltså en höjning, som regeringen och riksdagen också har beslutat om. Jag har samma perspektiv när det gäller gymnasieskolan. Man kan konstatera att vår gymnasieskola förvisso har många utvecklingsmöjligheter och att mycket som är bra har skett, men den har också stora problem. Man kan också se en liknande utveckling i många andra jämförbara länder. Gymnasieskolan står i centrum och brottas med problem i de allra flesta länder. Det hör samman med att kraven från arbetslivet ökar så snabbt och att man i alla länder har en motsvarighet till gymnasieskolan som skall svara mot dessa ökade krav. Det kanske inte är någon tröst för oss, men det kan vara något av en förklaring till problemen. Jag skall gärna samarbeta med Centerpartiet för att finna flera sätt att hjälpa fler elever över den ribba som ju i gymnasieskolan är ganska högt satt.
Fru talman! Jag tycker att det blir konkret när man ser att man numera skall vara berättigad till högskolestudier utan att vara godkänd i ämnena svenska och engelska i gymnasieskolan. Detta är ju ett beslut som Högskoleverket har drivits till under galgen med anledning av de beslut för vilka regeringen lyckades få med sig en vänstermajoritet här i riksdagen, vilket jag tycker är mycket negativt. Det är ett exempel på hur fel det kan bli. Däremot ställer vi helhjärtat upp på insatser för att lyfta vuxenstuderande och övriga elever över ribban. Därför välkomnar jag om regeringen är beredd att göra insatser för gymnasieskolan. Jag möter många, många föräldrar som säger: Mina barn, som går i gymnasieskolan, klarar inte kraven. Jag tror inte att de tycker att man skall sänka kraven, för de inser att det ställs krav i arbetslivet och i livet i övrigt. Men man inser också att skolan måste undervisa på ett annat sätt, om dessa elever skall klara att gå vidare. Jag brukar oftast hävda att det inte finns elever som inte kan utvecklas så mycket att de också kan ta till sig kunskaperna. Det är inte fråga om mer eller mindre dåliga elever. Däremot kan det vara mer eller mindre dålig pedagogik och mer eller mindre dålig skola. Jag tror att vi riskerar en mycket svår situation i gymnasieskolan, om vi inte snabbt kommer till rätta med problemen. Därför välkomnar jag att regeringen återkommer med förslag. Vi är också beredda att diskutera dem.
Fru talman! Det är självklart att regeringen återkommer med förslag när det gäller utveckling av gymnasieskolan. Det är nödvändigt. Det kommer också att ingå i den nationella utvecklingsplanen i vilken gymnasieskolan självfallet kommer att vara en viktig del. Jag är angelägen om ett nära samarbete med flera partier när det gäller de problem som gymnasieskolan brottas med. Därför lyssnar jag mycket och kommer att lyssna mycket på den parlamentariska kommitté som följer och bedömer utvecklingen i gymnasieskolan. Jag tror också att det är viktigt att på olika sätt bidra till utvecklingen i gymnasieskolan utan att för den skull tro att det arbete som i dag görs är dåligt. Det görs ett mycket bra arbete, men man har mycket svåra betingelser att bedriva arbetet under. Därför har vi ett ansvar för att underlätta utvecklingsarbetet i gymnasieskolan. När det gäller behörigheten till gymnasieskolan är det inte Högskoleverket som har fastställt den grundläggande behörigheten till högskolan, utan det har riksdagen gjort. De av riksdagen fastställda kraven har höjts i förhållande till vad som gällde tidigare. Tidigare kunde man vara behörig även om man hade ettor i alla ämnen. I dag ställer vi kunskapskrav, att man skall ha uppnått nivån godkänd i minst 90 % av ämnena för att vara behörig. Man kan naturligtvis föra en diskussion om hur höga kraven skall vara, om de skall vara ännu högre. Men jag tycker att vi ska hålla oss undan från att tro att kraven har sänkts i förhållande till de tidigare kraven. Det är alltså inte möjligt att få grundläggande behörighet för den som saknar godkända kunskaper i svenska och engelska i gymnasieskolan.
Fru talman! Jag har två frågor till skolministern. Den ena gäller det som vi hörde i inledningen av anförandet, vilket visade på en god mekanism hos arbetsförmedlingarna när det gäller individuella utbildningsplaner. Den andra frågan handlar om det stora problemet, nämligen de vuxna personer som har läs och skrivsvårigheter. Det handlar om en mycket stor grupp i Sverige. Hur stor den är vet jag inte, men siffrorna varierar mellan 100 000 och 300 000. Det är i alla fall ett stort problem. Jag ställer mig litet tveksam till om det finns möjlighet ens för en rimlig andel av denna stora grupp att få hjälp, även om man är välvilligt inställd i frågan, eftersom det saknas lärare som behärskar dyslexiproblemet och tillgång till hjälpmedel. Datorhjälpmedlen har utvecklats, men det behövs fler. Det finns väldigt få datorer på de olika orterna i landet. Läsklinikerna är också mycket få. Min fråga är: Kommer skolministern att försöka använda en del av de pengar som finns för vuxenstudier - det är ju en mycket stor summa pengar - för att öka antalet läskliniker och för att få till stånd en utbildning av lärare för undervisning av personer med läs och skrivsvårigheter. Kort en annan fråga som jag berörde i mitt anförande, nämligen svårigheterna med decentralisering. Vi i Miljöpartiet är ju för decentralisering. Men vi har sett att man ute i kommunerna har skolplaner som inte är värda namnet. Man har inte skött tillsynen ordentligt och problemen med mobbning förekommer fortfarande. Trots att vi här i riksdagen har fattat ett beslut, där vi deklarerade att vi förutsatte att varje svensk skola hade ett program mot mobbning, har Barnombudsmannen i sin undersökning visat att skolorna saknar sådana program och att programmen i de skolor som har sådana ofta är dåliga. Frågan är om det inte också är dags för en lagstiftning. Men min fråga är egentligen: Vad gör regeringen för att få verkställigheten av decentraliseringen att fungera? Det är ingen lätt fråga att besvara, men den är angelägen.
Fru talman! Det är Skolverket som har uppgiften att verkställa de beslut som fattas av regering och riksdag. Min bedömning är att Skolverket har lyckats ganska väl i sitt arbete och att Skolverkets insatser när det gäller utvärdering, uppföljning och inte minst tillsyn har kommit att få en allt större betydelse, vilket de också måste ha i ett decentraliserat system. Men även om vi kan säga att mycket är bra, finns det väldigt mycket mer att göra. Som jag tidigare sade i mitt anförande tror jag att man måste fundera över vilka villkor som gäller i dag för ett decentraliserat system som skall fungera på bästa sätt. Det är en av de frågor som jag kommer att återkomma till i den nationella utvecklingsplanen. När det gäller både elever och vuxna med läs och skrivsvårigheter och grava läs och skrivsvårigheter är det ofta en väldigt komplex problematik. Olika människor kan ha läs och skrivsvårigheter av varierande grad av helt olika orsaker. Utbildningssystemet måste klara av att hjälpa dessa människor, oavsett orsakerna till och graden av läs och skrivsvårigheterna. Det är därför som det är så viktigt att utbildningssystemet klarar av att möta varje individs enskilda behov. Detta gäller också i vuxenutbildningssatsningen. Jag tror att inte minst möjligheten till uppsökande verksamhet kommer att ha stor betydelse för många av de vuxna som har ganska grava läs och skrivsvårigheter, därför att det skall till mycket mod innan man söker hjälp och berättar om sina svårigheter. Av dem som sedan bemöts på samma sätt som den kvinna som jag berättade om i mitt huvudanförande, är det väldigt få som därefter orkar ta nya tag för att få hjälp. Därför är det viktigt med en uppsökande verksamhet. Men som ett direkt svar på frågan kommer jag inte att använda de pengar som är avsatta för kunskapslyftet på något annat sätt än det som riksdagen beslutar.
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att problematiken är komplex, men det ökar ju behovet av medel ytterligare. Det gäller alltså att ha medel och instrument för att kunna ställa diagnos om huruvida det är en auditivt, visuellt eller motoriskt betingad dyslexi. Diagnosinstrumenten finns, men pengarna för att distribuera dem och för att få testpersonal utbildad finns inte. Den här uppsökande verksamheten är alldeles utmärkt. Det är precis det som behövs. Det är en aktiv hjälp från samhällets sida, men det kräver resurser. Var finns resurserna? Är regeringen villig att avsätta resurser? Det här är ett utmärkt tillfälle att göra med tanke på den situation vi har nu med hög arbetslöshet. Den här gruppen är överrepresenterad bland de arbetslösa. När det gäller frågan om Skolverket, tycker jag också att det har gått allt bättre. Men fortfarande ligger Skolverket efter. Huvuddelen av arbetet är just att göra undersökningar av hur det blev. Hur bra blev det? Tillsynsverksamheten har blivit något bättre sedan Riksdagens revisorer gjorde sin förödande granskning av Skolverkets tillsyn ute i kommunerna. Visst har det blivit bättre, men jag tror att det behövs mycket kraftfullare åtgärder. Min slutfråga är: Är skolministern beredd att lagstifta mot mobbning som Miljöpartiet, och numera också Barnombudsmannen, har föreslagit?
Fru talman! När det gäller den sista frågan är det min uppfattning att mobbning helt klart är förbjudet och otillåtet i skolan. Men jag lyssnar självfallet också på den kritik som finns mot lagstiftningen. Är det så att vi i dag inte har en tillräckligt tydlig lagstiftning, så är jag beredd att ändra uppfattning och också gå vidare. Självklart skall det inte råda någon tvekan om att varje form av kränkande behandling mellan elever eller mellan elever och vuxna i skolan är helt otillåten och helt i strid med de grundläggande värden som gäller i skolan. När det gäller dyslexi och läs och skrivsvårigheter finns det ju i dag relativt mycket resurser inom ramen för kunskapslyftet. Dessa resurser är dock inte öronmärkta, utan man utgår från de behov som olika individer har. Både Gunnar Goude och jag är ju väl medvetna om att många vuxna med läs och skrivsvårigheter återfinns i gruppen arbetslösa med låg utbildning. Jag räknar med att man kommer att kunna få stöd den här vägen. Sedan ger staten också stöd till de särskilda resurscentrum för dyslexi och läs och skrivsvårigheter som finns på olika ställen. Vi har också tillsatt en särskild utredning som skall komma med förslag, särskilt när det gäller arbetet med mindre barn i grundskolan, för att förebygga att nya läs och skrivsvårigheter uppstår. Vi har de intressanta slutsatser som Skolverket drog i sin rapport. Där konstaterar man att det finns vissa lärare som lyckas lära alla barn och ungdomar att läsa, medan andra inte gör det. Procentsatserna när det gäller hur många som är dyslektiker verkar alltså ha fått sig en viss törn. Det visar sig ju att vissa sätt att arbeta på är mycket mer effektiva än andra. De är de slutsatserna jag gärna vill se att man går vidare med och lägger fram förslag utifrån. Det är inte minst viktigt i ljuset av att vi nu arbetar med integration mellan förskola, skola och fritis. Jag tror att det är där nyckeln finns för att förebygga att fler vuxna människor hamnar i den mycket besvärliga situationen att inte behärska läsande och skrivande.

Fru talman! Jag vill bara litet grand lägga mig i diskussionen om huruvida ribban har sänkts i och med det nya besluten om godkänt i 90 %. Jag menar att skolministern svarar utifrån det gymnasiesystem vi hade förut, utifrån den gamla gymnasieskolan och det gamla betygssystemet. Men vad Andreas Carlgren frågar efter, och vad jag också påstår, är något annat. Kärnämnenas införande var en viktig del för att man skulle kunna ge en allmän behörighet åt alla program i det nya treåriga gymnasiet. För att få allmän behörighet skulle man vara godkänd i kärnämnena. Utifrån den situationen har man nu alltså sänkt ribban, nu gäller det 90 % av alla ämnen. Det innebär att ett eller två av kärnämnena kan vara underkända. Det är det diskussionen handlar om. Jag tycker att vi blandar ihop det här litet. Skolministern kan nog inte annat än hålla med om att ribban har sänkts jämfört med 1994 års gymnasiereform och betygssystem. Kan vi vara överens om det? Inledningsvis sade skolministern att hon skulle återkomma till frågan om åtgärder för att flickor skall få bättre förutsättningar i naturvetenskapliga ämnen. Innebär det att skolministern kan tänka sig att rekommendera flick och pojkgrupper, inte klasser, i grundoch gymnasieskolan? Jag vet att det redan nu är möjligt för skolorna att arrangera sådana, men det finns ett motstånd. Om man fick en rekommendation från t.ex. skolministern skulle kanske många barriärer brytas. Kanske vore det ett medel för att flickorna skall kunna nå bättre resultat i naturvetenskapliga ämnen. Flickorna skulle då få laborera i fred och göra sina misstag utan att jämnåriga killar tycker att de beter sig idiotiskt. På motsvarande sätt skulle killarna slippa "beskäftiga" tjejer i mera praktiska ämnen. På sikt kan det ge både flickor och pojkar bättre kunskaper i de olika ämnena.
Fru talman! Nej, vi är inte överens om att kraven har sänkts i förhållande till den nya gymnasieskolan. Det som gällde innan den nuvarande socialdemokratiska regeringen lade fram sina förslag var de regler som den borgerliga regeringen var ansvarig för. Den var också ansvarig för att förslaget om ett nytt betygssystem för gymnasieskolan lades fram. De reglerna var dock inga regler. Det fanns ju inga krav på vad man skulle kunna, på vilka kunskaper som behövdes för en grundläggande behörighet. Också i förhållande till det har kraven höjts. Margitta Edgren vill höja kraven ytterligare. Till 90 %, eller kanske till 100 %, måste man alltså i alla kärnämnen vara godkänd. Det är möjligt att kraven kan höjas ytterligare, men det här är att gå väldigt långt i förhållande till vad som hittills gällt. Vi är alltså inte överens om att kraven har sänkts. Däremot är vi mer överens om hur vi kan stödja flickor och pojkar med tanke på de skilda villkoren för lärandet i skolan. Det är min uppfattning att det många gånger kan vara bra med könsuppdelade grupper, men jag tror inte på enkönade klasser eller skolor. Jag tror alltså inte på permanent enkönade grupper. Jag vet att inte heller Margitta Edgren tycker att det skall vara så. Regeringen har i den proposition som lades fram för ett och ett halvt år sedan formulerat sin ståndpunkt om jämställdhet inom utbildningen. Där finns också ett resonemang om hur regeringen ser på detta med enkönade grupper i undervisningen i skolan. Detta kan man ha som stöd för att hävda en sådan ståndpunkt i en skola.
Fru talman! Det som sagts beträffande rekommendationen är bra. Förhoppningsvis når detta ut till skolvärlden. Jag återkommer till resonemanget om att sänka eller höja ribban. Jag kan inte komma ifrån min uppfattning. Där når vi alltså inte fram till varandra. Det här med kärnämnen fanns inte tidigare. Kärnämnena skulle ju vara det nya i det treåriga gymnasiet som skulle ge allmän behörighet. Varje högskola skulle själv kunna skapa de antagningsregler som man ville använda sig av. Självklart skulle man vara godkänd i kärnämnena. Vi får väl återkomma till kärnämnesdiskussionen senare när vi skall diskutera gymnasiet exklusivt. Det finns ju ett skall kring kärnämnena nu. Det är för mycket. Det skall ändras och plockas bort. Men jag menar att ni genom att ha nedvärderat kärnämnenas betydelse underhåller det här skallet. Låt oss alltså diskutera detta om några timmar när det är dags att diskutera gymnasieskolan.
Fru talman! Anledningen till att kärnämnen infördes inom samtliga program i gymnasieskolan och det grundläggande skälet till att alla program blev treåriga var inte att alla skulle få allmän behörighet till högre studier. Det grundläggande skälet var i stället arbetsmarknadens krav, vilka ökat dramatiskt. Det ligger en viss fara i att ge just kärnämnena en alldeles särskild roll när det gäller behörigheten till vidare studier. Jag tror att helheten i en utbildning betyder mera för förutsättningarna att gå vidare. Det är viktigt att framhålla detta. Det läge som rådde då den socialdemokratiska regeringen tog över ansvaret för antagningsreglerna kan i det närmaste beskrivas som ett kaos. Alla ungdomar i gymnasieskolan och alla vuxna inom vuxenutbildningen kände sig snarast rättslösa. Man hade ingen aning om vad som skulle gälla den dagen man skulle söka till en utbildning eller om de olika kraven för olika högskolor. Mot den bakgrunden har vi lagt fram förslag, och riksdagen har beslutat, om enhetliga regler. Naturligtvis kan vi komma i ett läge där också de reglerna skall förändras. Nu har vi i varje fall ett mycket bättre läge än vi hade då vi tog över efter den borgerliga regeringen.
Fru talman! Det är bra med internationella studier. Jag brukar också ta del av sådana, och jag blir glad när jag läser om den höga läskunnigheten i Sverige. Men det finns ett problem med de internationella studierna, och det är att det tar ganska lång tid att få fram dem. När vi får ta del av dem bygger uppgifterna på några år gamla resultat. De studier som vi nu har sett bygger på resultat som kom fram innan de stora förändringarna gjordes när det gäller nedskärningarna inom specialundervisningen, innan undervisningsgrupperna blev så stora som de på många håll i dag är och innan den elevvårdande personalen i så stor utsträckning som ju var fallet försvann från skolorna. Därför tycker jag att det inför framtiden finns anledning till oro över vad senare mätningar kommer att visa. Det är ju egentligen det som vi i dag skall hantera. Skolministern var inne på frågor om kvalitet och likvärdighet och på diskussionen om var olika beslut skall fattas. Det tycker jag är intressant. Sådana här debatter blir annars ofta bara en munhuggning. Jag skulle önska att det också var möjligt att få i gång en debatt där vi vågar tänka litet nytt och just vågar ta en diskussion om var besluten skall ligga och om vad t.ex. nationella riktlinjer kan innehålla. Det är inte säkert att allting kräver lagstiftning. Vad jag tog upp i mitt inledningsanförande om ett någorlunda likvärdigt resurstilldelningssystem ute i skolorna, med en basresurs till alla och med en tilläggsresurs efter speciella kriterier, tror jag är ett sådant här system. Det skulle kunna hjälpa oss så att det blir lättare att göra jämförelser mellan olika skolor och mellan olika kommuner och så att vi på den här nivån som skall fördela statsbidrag till kommunerna, där skolorna är en del, får ett bättre underlag. Det vore intressant att få skolministerns synpunkter på det tänkandet just för att få i gång den debatten.
Fru talman! Inger Davidson tar upp en fråga som alltid är en mycket svår politisk avvägning, nämligen detta med att det tar tid innan man säkert vet hur det är. Ofta måste man agera innan man, utifrån en tillräckligt tillförlitlig utvärdering, säkert vet hur läget är. Det är, som sagt, alltid en väldigt svår politisk avvägning. Jag delar den oro som Inger Davidson ger uttryck för. Det finns alltså anledning till oro när det gäller den svenska skolan. Särskilt gäller det då de elever som av olika skäl har behov av särskilt stöd i skolan. Ibland kallar jag dem för gråzonsbarnen. Det handlar alltså om barn som det inte syns på, men som man vet, att de behöver litet extra stöd för att klara sig väl i skolan. Därför finns det anledning att redan nu göra särskilda insatser. Inger Davidson efterlyste tidigare i debatten besked om vad regeringen gör när det gäller kvaliteten. Jag berättar gärna något om det vi gör. Vi arbetar väldigt aktivt i fråga om integrationen av förskola, skola och fritis. Något som jag tror i sig kommer att bidra till höjd kvalitet i samtliga verksamheter är ett särskilt stöd till svenska språket i mycket invandrarrika skolor. Vi har gett Skolverket i uppdrag att särskilt titta på hur resurserna till elever med särskilda behov i dag fördelas i kommunerna; detta för att kunna dra slutsatser och eventuellt komma med nya åtgärder. Vi ger särskilt stöd till utvecklingen av naturvetenskap och teknik i skolan. Vi har stött den nya gymnasieskolan. Inte minst gäller det då att stimulera samarbetet med arbetslivet och den arbetsplatsförlagda utbildningen, som jag tror i sig är en viktig kvalitetshöjande åtgärd i gymnasieutbildningen. Vi ger också stöd till en internationalisering av utbildningen. Dessutom arbetar vi aktivt och har lokalt stött arbetet med de nya läroplanerna, de nya betygen och de nya kursplanerna. Vidare ger vi ett särskilt stöd till IT inom lärarutbildningen och ute på skolorna för att stimulera användningen av informationsteknik. Vi har också ett nytt skoldatanät. En lång rad insatser görs alltså redan, men vi måste också diskutera vad mera vi kan göra för att stärka kvaliteten.
Fru talman! Tack för den informationen. Den var intressant, och jag har läst om den i budgeten tidigare. Men jag fick inget svar på frågan om skolministern är beredd att diskutera nationella riktlinjer när det gäller hur resurserna skall fördelas inom kommunen. Jag tror att vi måste hitta ett system som gör att stat och kommun inte kan skylla på varandra. I dag är det på det sättet. Vi säger att kommunerna skall sköta detta och att vi inte kan ta ansvaret för det. Och kommunerna säger att de får för litet pengar från staten och att de därför inte kan ta ansvaret för det. Därför måste vi hitta ett resurstilldelningssystem som innebär att vi på den här nivån kan stå upp och ta ansvar. Då måste vi ha ett mycket bättre underlag för att kunna fatta dessa beslut. Jag har kommit med en idé i dag som jag gärna skulle vilja ha reaktioner på.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi behöver ett bättre underlag i detta avseende, och jag tror att detta är en viktig fråga. Skolverket arbetar nu med att ta reda på vilket system kommunerna har för sin resurstilldelning. Vi kommer snart att veta det. Utifrån det kan vi kanske föra en mer kvalificerad diskussion om vilka eventuella åtgärder som skall vidtas. Jag vill litet grand höja ett varningens finger därför att jag tror att det är viktigt att vi drar lärdomar av de misstag som vi gjorde i det tidigare styrsystemet, då vi just styrde pengarna och inte kvalitet och kunskaper. Det som är bra med det nya är att vi fokuserar mer på kvalitet och kunskaper. Men vi kanske inte har tillräckligt bra instrument för att tydliggöra det. Om jag får ha en preliminär ståndpunkt skulle jag hellre se att vi fokuserar än mer på vad skolan faktiskt skall lyckas nå, vad den faktiskt skall kunna åstadkomma, och att vi fokuserar något mindre på hur mycket pengar man får. Det som vi i dag kan se är att det, trots att skolorna får väldigt olika resurser och bedriver sin verksamhet under väldigt olika betingelser, inte finns något klart samband mellan detta och det resultat som skolorna når. Det är ju både anmärkningsvärt och tankeväckande. Jag tror att en viss del av orsaken till det står att finna i att vi från statens sida inte tidigare varit tillräckligt tydliga i fråga om att fokusera på det som är skolans kärnuppgift, nämligen läroprocesserna, det som är det viktigaste som skolan har att arbeta med. Vi kan ytterligare tydliggöra det. Det i sin tur måste i och för sig leda till att skolan får en viss andel av resurserna för att kunna lyckas i den uppgiften. Jag anser alltså inte att vi är färdiga. Jag tycker att vi behöver mer underlag. Och jag vill inte avfärda diskussionen om resurstilldelningen, men jag varnar litet för att man sätter resurstilldelningen före kvalitet och kunskaper.

Fru talman! Som min kollega Ylva Johansson och Jan Björkman tidigare har påpekat och som är uppenbart för alla som över huvud taget sysslar med utbildning är att Sverige är en välutbildad nation. Jag kan inte förstå de som ständigt skall ägna sig åt att svartmåla eller neddimensionera det som vi faktiskt har uppnått. Moderaterna har ju en olycklig böjelse för detta. Också när de själva satt i regeringen uttalade sig statsråd, gärna även i utländska tidningar, om hur dåligt det land var som de hade fått förtroendet att styra. Det fortsätter också när det gäller utbildningen. Om de hittar en siffra som kan tala till Sveriges nackdel skall den genast tas fram och läsas upp, och de säger att läget är katastrofalt. Så är det ju inte. Låt oss tillsammans i stället se vad vi har uppnått. Det är resultat som internationellt är beundrade. OECD har i en rapport som kom förra året sagt att Sverige är ett exempel på vad man kan uppnå om stat och individer tillsammans satsar på utbildning. Men det är självklart också på det sättet att vi har våra problem. Vi har problem i skolan, som här har diskuterats. Ingen förnekar dem. Vi har också problem med att vi skulle vilja ha ännu fler som stimuleras att gå vidare och söka kunskap. Låt oss bygga på detta. Det är också därför som regeringen satsar på vuxenutbildning. Det ger ju möjligheter till människor som annars inte skulle få den möjligheten. Som Ylva Johansson har påpekat ger det också en möjlighet att förnya vuxenutbildningen och bättre anpassa den till människors behov. Det är också därför som vi satsar på utbyggnaden av högskolan, och vi satsar på en utbyggnad av högskolan i hela landet. Det har nu framgått av Moderaternas motioner, av reservationer och av uttalanden i debatter att Moderaterna egentligen är emot en utbyggnad av de mindre och medelstora högskolorna. Man svansar visserligen litet hit och dit i fråga om detta, och man vågar inte riktigt säga vilka högskolor som man egentligen vill dra ned på eller som man kanske rent av vill lägga ned. Men faktum kvarstår att om Moderaterna fick bestämma och om Moderaternas motioner gick igenom här i riksdagen skulle en lång rad högskolor ute i landet få mindre resurser. De skulle få färre platser, och de skulle inte få några fasta forskningsresurser. Det är de högskolor som Moderaternas representant kallar för bygdeskolor. Det var inte avsett som smicker, det var alldeles uppenbart. Det är klara besked från Moderaterna. Men jag förstår inte varför de intar den ståndpunkten. Möjligen är det så att de är så hypnotiserade av de stora universiteten och av deras prestationer att de inte kan godta något annat. Men självklart är dessa stora universitet en omistlig tillgång i vårt utbildningssystem. Men därmed inte sagt att vi får ett bättre utbildningssystem om antalet platser där ökar från 30 000 Man skall inte ta för allvarligt på detta när det kommer protester mot att det inte är bra att de mindre högskolorna byggs ut på grund av att de stora universiteten har sina oerhört fina miljöer som det måste byggas vidare på. Detta sades också från Uppsala universitet den gången som Umeå universitet kom till efter 30 års kamp. Det var otänkbart att man skulle ha högre utbildning norr om Uppsala. Det är samma sak nu. Man skall inte lyssna på detta, eftersom det inte säger något om den faktiska verkligheten. Den faktiska verkligheten är att det går utmärkt att bedriva högre utbildning och forskning i Karlstad, Växjö, Kalmar, Halmstad, Sundsvall, Östersund och på många andra platser. Verkligheten är också att de stora universiteten gärna samverkar med dessa högskolor både om utbildning och om forskning. Jag gläds åt denna samverkan. Den är bra och konstruktiv. Det är verkligheten. Retoriken kan vi lämna åt sidan. Det är också så att denna högskola måste fungera i samverkan med samhället. Det skall vara en öppen högskola, en högskola som tar emot individer och uppmuntrar dem att studera vidare. Vi hade en svacka i tillströmningen till högskolan under 80-talet. Det har vi inte längre. I dag är det ungefär 30 % av alla ungdomar upp till 25 år som har studerat eller studerar och påbörjar studier vid högskolan. Det räcker inte. Vårt mål är, vilket inte är orealistiskt, och vi kan snart vara där, 50 %. Det är fullt möjligt att nå detta mål. Men detta kräver naturligtvis en fortsatt utbyggnad av högskolan. Och jag vill gärna säga att den utbyggnad som nu har skett inte alls är tillräcklig. Det har klagats från högskolorna, både från de större och från de mindre, över att de inte har fått tillräckligt mycket nya resurser. Det kan jag naturligtvis förstå. Jag skulle gärna ha medverkat till att det hade varit möjligt. Men det går inte med tanke på den ekonomiska situation som vi har. Regeringen har ändå gjort en kraftansträngning för att möjliggöra detta. Men utbyggnaden är icke färdig. Den skall fortsätta. Och det är fullt möjligt att vi om ett antal år, i början av nästa sekel, har en högskola som verkligen kan vara en högskola för alla. Det skall vara en högskola i hela landet. Det skall också vara en högskola som samverkar med samhället. Regeringen har föreslagit en ändring i högskolelagen som innebär att vi markerar den här uppgiften att informera om forskningen, att informera om vad man håller på med i högskolan och att söka kontakter med samhället runt högskolan. Moderaterna går emot detta. Det är klart att det mest har en symbolisk innebörd, och det har också regeringens förslag. Det är en markering av någonting som är viktigt. Moderaterna går emot detta därför att de uppenbarligen inte anser att det är särskilt viktigt. Jag beklagar det återigen. En högskola skall leva i samhället. Den skall öppna sig, och inte sluta sig. Det är därför regeringen har gjort den här markeringen. Sverige har en bra forskningssituation. Så är det, och det vet vi alla. Sverige ligger högst bland alla länder när det gäller satsning på forskning, också på grundforskning. Anslagen till grundforskningen har nästan fördubblats under den senaste tioårsperioden. Anslagen och de samlade resurserna kommer också att öka under de kommande åren, som Andreas Carlgren har påpekat tidigare under debatten. Det gäller även grundforskningen. Detta är läget, och det vore bra om vi nu kunde vara överens om det. Jag hade trott att när vi nu äntligen har kommit fram till en ståndpunkt om hur stiftelserna skall fungera skulle de kunna komma in i ett naturligt samarbete med den övriga forskningsfinansieringen. Jag är övertygad om att så kommer att ske, och att den politiska stridsyxan i den här frågan därmed skulle kunna grävas ned. Men jag noterar att det första Beatrice Ask gör är att gå till attack mot förre statsministern Ingvar Carlsson och sin egen tidigare statsrådskollega Börje Hörnlund för att de inte skulle vara kompetenta nog att vara ordförande i dessa stiftelser. Det är talande. Det vittnar om synen på ansedda politiker i andra partier. Staffan Burenstam Linder är moderat och Ingegerd Troedsson är moderat. De dög bra att ha som ordförande i stiftelserna. Det vittnar också om synen på hur forskningen i det här landet skall finansieras och vilket inflytande riksdag och regering skall ha över 25 miljarder kronor i skattepengar som har lagts i dessa stiftelser. Detta säger något om hur Moderaterna ser på demokrati och på de människor som arbetar i demokratin - i riksdag och i regering.

Fru talman! Utbildningsministern säger att han inte förstår dem som ständigt svartmålar. Det är det som är problemet med Socialdemokraterna; varje gång man påpekar en brist i svensk utbildning beskylls man för svartmålning. Vi moderater uppfattar inte den politiska uppgiften främst som att slå sig för bröstet och säga att allting är jättebra. Vår uppgift som politiker är faktiskt att titta på det som inte fungerar och diskutera och debattera hur man skall göra för att rätta till det. Man har talat om de mindre och medelstora högskolorna. Jag förstår att Socialdemokraterna letar efter konfliktpunkter här. Men med det budgetförslag Moderaterna har lagt fram får alla högskolor mer pengar än de har i dag. Skillnaden är att Socialdemokraterna likt tomtenissar har valt att lägga väldigt stora ökningar på vissa skolor medan andra nästan inte får någonting. Vi moderater har sagt oss att om det skall bli riktigt bra undervisning och forskning på högskolorna kan en 50-procentig anslagsökning räcka. Vi har sagt detta som en riktlinje och för att möjliggöra medel till de skolor som inte kommer att få några utökade resurser. Vi gör detta mot bakgrund av att utbyggnaden av högskolorna har varit ganska stor under de senaste åren. Vi vet att det finns problem. Utbildningsministern är väldigt irriterad över att vi inte har preciserat oss krona för krona. Egentligen bekymrar det mig att Carl Tham inte förstår varför vi inte har gjort det. Det underlag som krävs för att göra de bedömningarna har inte riksdagen tillgång till. Vi moderater uppfattar riksdagens uppgift som att ge en riktlinje. Sedan måste Utbildningsdepartementet göra bedömningarna. Dessvärre - och det kanske är därför Carl Tham inte förstår bedömningen - har inte departementet presterat några argument för den något märkliga fördelning som gjorts.
Fru talman! Beatrice Ask säger att Moderaterna bara pekar på saker och ting som inte fungerar som en utgångspunkt för diskussion och förbättring. Det är ju inte det intryck man får, måste jag säga. I Beatrice Asks värld hör det mesta inom utbildning och forskning till den kategorin. Låt oss ta ett konkret exempel: utbyggnaden av högskolan. Det är fråga om en utbyggnad i platser som sker under en treårsperiod. Det är fråga om en utbyggnad i resurser. Ur Moderaternas motion och yrkandet i reservationen är det omöjligt att utläsa vad detta innebär för de olika högskolorna. Men så mycket är klart: Det innebär mindre resurser för de mindre och medelstora högskolorna. Jag kan inte säga om det blir mindre för Karlstad eller Växjö eller om Malmö skall läggas ned - jag har en känsla av att Moderaterna gärna skulle vilja det. Blir det mindre för Karlskrona-Ronneby? Ja, det vet vi. Moderaterna vill inte ha någon forskarskola där eftersom det inte är tillräckligt fint att bedriva forskarutbildning i Karlskrona-Ronneby. Den skall alltså bort. Men i övrigt är det hela oklart. Moderaterna har själva - i och för sig av förståeliga skäl - aktat sig för att precisera. Trots allt är det inte så kul för de moderata riksdagsmännen att komma hem till sina bygder och där få höra: "Ni går ju emot vår högskola!" Faktum är att i alla regioner är man inte bara stolt över sin högskola utan satsar också på den och ser att det ger resultat. Jag förstår alltså att Moderaterna inte vill precisera sig på de här punkterna. Men sanningen är att deras förslag sammantaget leder till mindre resurser för de mindre och medelstora högskolorna.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen som utbildningsministern redovisat att resurserna blir mindre. De blir mindre än vad regeringen vill ge vissa skolor - ja. Men totalt är det faktiskt inte någon större skillnad. Anledningen till att vi moderater inte preciserar vårt förslag är att vi inte har tillgång till de äskanden och underlag som högskolorna har lämnat eller till de olika övriga kriterier man måste ta hänsyn till. Jag har många gånger efterlyst underlaget till regeringens bedömning. Jag vet t.ex. att man på högskolan i Luleå har varit mycket kritisk. De var inte heller särskilt nöjda med Anders Sundströms svar när de undrade över varför de inte fått det de ville ha. De fick då veta att de inte varit tillräckligt flitiga i uppvaktningen av olika statsråd. Det är inget bra kriterium, åtminstone inte för utbyggnadstakten. Det riksdagen kan göra är att ge riktlinjer och en ram, och det görs också. Men sedan måste faktiskt regeringen och departementet åtgärda detaljerna. Inledningsvis tog Carl Tham upp den påstådda attacken mot Ingvar Carlsson och Börje Hörnlund. Jag sade mycket tydligt att de säkert är förträffliga personer och mycket duktiga politiker. Carl Tham pratar så mycket om att högskolan skall vara en del i samhället, men det går stick i stäv med hur regeringen agerar. Den vill ju hela tiden fylla på med fler och fler politiker i stället för att öppna en liten del av det som är en viktig forskningsfinansiering för det samhälle som står utanför den politiska sfären. Det är den principen vi har stridit och haft olika uppfattningar om. Moderaterna tycker att det är beklagligt att regeringen ökar den politiska makten på området i stället för att skapa en bättre balans mellan olika forskningsfinansiärer totalt i landet.
Fru talman! Det är helt riktigt att vi anser att det skall finnas en representation för politiker i landets högskolestyrelser. Vi återinförde den principen efter regeringsskiftet. Jag har träffat många moderata politiker som sitter i dessa högskolestyrelser och som uppskattar den reformen. Det är också sant att Ingvar Carlsson och Börje Hörnlund förvisso båda är mycket skickliga och erfarna politiker, men det var inte alls det som Beatrice Ask sade, utan det handlade om att de var olämpliga i just denna speciella position. Däremot var uppenbarligen Staffan Burenstam Linder och förra talmannen Ingegerd Troedsson, båda moderater, mycket lämpliga. Jag måste säga att det avtecknar sig ett mönster i den moderata utbildningspolitiken. Vad vi nu ser av den är följande. Man vill centralisera skolan och föra in den under staten, samtidigt som man i övrigt angriper regeringen för centralism. Man går emot de mindre och medelstora högskolorna. Man går emot vuxenutbildningssatsningarna. Man går emot att högskolan skall bli mera öppen gentemot samhället. Man går emot jämställdhet. Det har man gjort hela tiden i högskolesatsningen, och nu går man också emot genusforskningen, som man inte vill ha. Detta är så att säga den moderata utbildningsprofilen. Jag måste säga att den är ett återfall i gammal reaktionär utbildningspolitik. Jag är ledsen att säga det, men så är det faktiskt.
Fru talman! Vi har ju sett det som vår uppgift att vrida politiken mer och mer i decentralistisk riktning. När jag hör Carl Tham i dag göra sitt mycket engagerade inlägg för de mindre och medelstora högskolorna, tycker jag att det är mycket bra. Det ligger i linje med det som vi under lång tid har drivit från Centerpartiets sida. Jag tycker också att mycket talar för att utbyggnaden av högskoleplatser skall fortsätta efter den period som vi nu har diskuterat och fattat beslut om, så att det skall kunna bli fler platser till högskolorna, inte minst runt om i landet. Också det förhållandet att regeringen ger resurser för forskning till högskolorna i Växjö, Örebro och Karlstad och till Mitthögskolan ligger i linje med det som vi under lång tid har krävt. Vi har t.o.m. i vårt partiprogram skrivit in att vi vill att de skall bli universitet. Vi hade önskat att man nu skulle lägga fram en tidsplan som gjorde det möjligt för högskolorna att så snabbt som möjligt ansöka och i snabbaste möjliga fart komma dithän. De har förberett sig under så lång tid och de har kvalitetsprövats så ingående att det borde kunna gå att fatta besluten snabbt. Däremot tycker jag att regeringen gör ett misstag när man inte ger samma utvecklingsmöjligheter för de högskolor som vill satsa på spetsforskning, på att ligga vid frontlinjen inom ett mer begränsat område. Där lägger man i stort sett inte in några forskningsresurser alls. Det är fråga om mycket små ökningar. Jag tycker att det är klart negativt. Vi har i vårt budgetförslag prioriterat på ett annat sätt, så att det skulle vara möjligt att komma igen med mer pengar. Det skulle också vara mycket viktigt att ge möjligheter till examination i forskarutbildningen vid de högskolorna. Tänker regeringen se till att det blir möjligt?
Fru talman! Beträffande den senare frågan, om forskarutbildningen, skall jag be att få återkomma. Vi avser att göra en fördjupad beredning kring forskarbildningen i alla dess aspekter och redovisa resultatet av detta i budgetpropositionen nästa höst, men det finns säkerligen tillfälle för oss att resonera om den saken under resans gång. Jag kan hålla med om att det är angeläget att man vidgar möjligheten att ge forskarutbildning, men exakt hur det skall ske måste vi noga pröva. Beträffande forskningsresurserna till just de högskolor som Andreas Carlgren nämnde kan jag dela den uppfattningen att det också hade varit önskvärt att kunna ge större anslag för det nu kommande budgetåret 1997, men vi hade och har inga resurser för detta. Detta är naturligtvis en fråga som vi får pröva mycket noga för de kommande budgetåren. Jag vill påminna om att det finns en möjlighet att vidga resursramen för de mindre och medelstora högskolorna genom ökat stöd från stiftelserna. En av stiftelserna har ju detta som ett specifikt uppdrag. Det kunde förhoppningsvis förstärkas under kommande år. Jag delar Andreas Carlgrens uppfattning att några av de högskolor som satsar hårt på en framgångsrik specialiserad forskning är värda uppmuntran. De får ökade resurser i propositionen men naturligtvis inte lika mycket som de skulle vilja se.
Fru talman! Det skulle var mycket viktigt att t.ex. Dalarnas högskola fick möjlighet att utvecklas vidare på det sätt som jag beskrev. Vi kan också se på Kalmar högskola, som har förutsättningarna men inte har möjligheterna på grund av resurserna har hållits tillbaka. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning av högskolor som inte har valt att, som några av de bredare högskolorna, bli universitet men som ändå är mycket kvalificerade och håller sig på en nivå som skulle kunna ge Sverige stora möjligheter. Det är därför som det är en nationell och inte bara en regional angelägenhet att dessa högskolor kan vidareutvecklas. Jag kan förstå att regeringen behöver bereda frågan, och jag tycker att den inriktning som Carl Tham anger är bra, men det är ändå en principiell fråga om det kan vara riktigt att en professor vid Stockholms universitet som har rätt att examinera i forskarutbildningen inte längre har kvar den rätten, om han t.ex. blir professor i Kalmar. Tycker regeringen att det är en riktig ordning att en viss professor kan examinera i Stockholm men inte i Kalmar? En sådan orimlig ordning måste väl gå att rätta till.
Fru talman! Låt mig dock för ordningens skull påminna om att det blir en kraftig ökning av forskningsresurserna, exempelvis för Kalmar högskola från nuvarande 7,5 miljoner till 18 miljoner. Det är mer än en fördubbling. Det är klart att det i forskningssammanhang inte är stora pengar, och det är fortfarande så att 97-98 % av den forskning som staten finansierar bedrivs vid de stora universiteten och högskolorna. Det är inom parentes sagt därför också litet absurt när dessa högskolor beklagar sig över denna förskjutning. Vad vi vill åstadkomma är ju en mindre koncentrerad satsning, och vi vill också ge möjligheter för andra högskolor. Det är en fråga som vi får följa väldigt noga och återkomma till. Beträffande forskarutbildningen kan jag bara säga att det är en fråga som vi skall återkomma till. Det är inom det akademiska livet naturligtvis ett kontroversiellt spörsmål. Jag tycker att Andreas Carlgrens fråga är berättigad, men jag är inte i dag beredd att avge något svar på hur det här skall ordnas.
Fru talman! Carl Thams inlägg är ett bra exempel på att anfall är bästa försvar. Vi fick veta mer om moderaternas politik än om socialdemokraternas, och det var väl inte riktigt det som vi var ute efter. Jag vill ställa en fråga. Carl Tham säger att utbyggnaden inte är färdig utan skall fortsätta. Jag tycker att det är bra. Vi har hela tiden sagt att vi vill ha en hög och jämn utbildningstakt, och vi har tyckt att det nu har gått något för fort. Men nu skall det alltså fortsätta. Samtidigt aviseras dock en indragning om 1 miljard för utbildningssektorn 1999, och det sägs inte någonting om varifrån den skall tas. Det här skapar en osäkerhet om de platser som nu är fördelade. Framför allt ger det inte intrycket att man skall fortsätta att bygga ut högskolor och universitet. Min fråga är om det finns någonting mer att säga om den här miljarden, som man inte vet någonting alls om, och också om det inte hade varit bättre att skynda något långsammare och i stället kunna stå för en jämn och hög utbyggnadstakt.
Fru talman! Inger Davidsons inställning är en aning kluven, beroende på i vilken debatt hon deltar. Alldeles nyss fick vi här höra hur man skall ta resurser bl.a. för en utbyggnad av högskolan för att i stället ge till kommunerna för förstärkning av grundskolan. Nu säger hon att det kanske blir litet mindre, men i praktiken innebär kds förslag att högskolan får mindre resurser och att det som efterlyses, nämligen en jämn utbyggnad, försvåras. Det är här fråga om en ganska jämn utbyggnad. Under treårsperioden ökar de permanenta platserna i högskolan med ca 30 000 platser. En jämn utbyggnad är alltså precis vad det är. Skulle det bli färre platser skulle det bli en ojämn utbyggnad och en mindre utbyggnad. Det skulle också bli mindre resurser för de studerande som söker till högskolan, och det skulle bli svårare för dem att komma in på högskolan. Beträffande framtida budgetar kommer regeringen att ge besked om det. Jag vill dock säga att den här besparingen inte kommer att belasta högskolesektorn.
Fru talman! Om utbildningsministern inte tar illa upp vill jag gärna berätta att vi har bytt namn och numera heter Kristdemokraterna. Ja, vi vill ha en något långsammare utbildningstakt nu. Det handlar om 7 500 färre platser under tre år. En del av de pengar som vi sparar på det sättet har vi i det läge som råder i dag satsat på kommunerna för att i stället kunna höja kvaliteten på grundskolan. Men det innebär inte att vi inte i framtida budgetar vill försöka få fram pengar så att högskolan kan byggas ut. Jag fick inte något svar angående miljarden. Jag tycker att det är märkligt att man lägger in det på det sätt som man har gjort i budgeten. Man hugger till med ett anslag men säger att det bara är teknikaliteter och att man får se var det så småningom hamnar. Så vi skulle gärna vilja veta mer om var den här miljarden skall dras in.
Fru talman! Jag beklagar felsägningen vad gäller Vi diskuterar nu nästa budget. Det är uppenbarligen ett faktum att kristdemokraterna inte vill ha den utbyggnad av högskolan som vi förordar. Jag beklagar det. Jag tror inte att det är till gagn för svenskt utbildningsväsende. Vi kommer att fortsätta på den här linjen och bygga ut högskolan i jämn takt. Därför kan jag säga att den miljard som Inger Davidson talar om inte kommer att belasta högskoleanslaget.
Fru talman! Utbildningsministern beskriver en jämn utbyggnad av grundutbildningen vid högskolor och universitet. Det är såvitt jag förstår också en mycket snabb utbyggnad. Vi hörde att målet är att redan inom några år vara uppe i 50 %, dvs. 50 % av ungdomarna skall kunna välja en grundutbildning vid en högskola. Några meningar senare talar utbildningsministern om en högskola för alla. Det här är någonting som jag tror är mycket större än vad det framställs som. Det handlar nog egentligen om en universitetsreform, alltså något som motsvarar gymnasiereformen som vi just nu genomlever. Man kan ju inte bara utöka antalet platser och tro att det skall rulla på ungefär som tidigare. Det här är mer spännande än så, och det är naturligtvis utbildningsministern medveten om. Jag undrar om det inte redan nu vore angeläget att stanna upp och tänka litet grand inför detta. De 30 000 platserna är bra. Men hur tas studenterna emot? På den punkten tror jag att man får lov att se om sitt hus. Det kommer att behövas en helt annan form av undervisning, individualiserad undervisning. Studentmaterialet är mer heterogent, och studenterna behöver mer hjälp, helt enkelt. Någon ordentlig utbildning av högskolelärare har vi egentligen inte. Det är den enda gruppen av lärare som saknar professionell utbildning. Vi har föreslagit att man skall ha en högskolelärarutbildning. Jag tror det kommer att behövas. Men det behövs också andra små åtgärder. Vad skall studenterna läsa? Hur skall vi får garantier för att det inte är de svagare institutionerna vid universiteten som tar emot eleverna? Eftersom vi har en kvalitetssäkring i form av pengar i proportion till antalet godkända elever lever vi med ett litet farligt system just nu. Det skulle krävas ett slags rationalisering och åtgärder som garanterar att det här kommer att leda till någonting bra.
Fru talman! Jag kan i långa stycken hålla med Gunnar Goude. Jag tror att det är helt rätt att vi inte bara går in i ett system med flera platser. Vi går också in i ett system som är delvis annorlunda. Det kräver strukturella reformer inom högskolan. Det kräver säkert också reformer när det gäller den pedagogiska utvecklingen. Det är en sak som vi också tar upp i årets proposition där vi förordar olika åtgärder. En åtgärd av största betydelse, som vi får tillfälle att återkomma till i riksdagen i vår, är reformer av tjänstesystemet. Det är helt klart att tjänstesystemet och karriärkriterierna i tjänstesystemet har stor betydelse för bl.a. den pedagogiska utvecklingen inom högskolan. Det är alltså en viktig faktor. Men det finns också andra faktorer. Det gäller exempelvis frågan om hur man på ett effektivt sätt skall utnyttja den moderna teknologin i undervisningen - inte så att man tror att det är en lösning på alla problem, men så att man ändå utnyttjar dess potential. Det är också ett arbete som pågår. Det finns alltså flera frågor som måste få svar. Det är helt rätt att det krävs en fundering och det krävs samverkan med högskolorna. Det krävs naturligtvis också resurser - det är jag helt på det klara med - för att säkra kvaliteten samtidigt som utbyggnad sker.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Min tanke var att det redan nu kunde ha stått mer om detta i propositionen. Men det är väl att det kommer. Jag skall gå över till ett annat område, så att vi kan vara oense på någon punkt också. Det gäller grundforskningen. Jag skulle vilja fråga om utbildningsministern inte inser att grundforskningen bör förstärkas. Jag har en känsla av att det finns något slags glapp i uppfattningarna. Vi har debatterat huruvida det råder obalans mellan grundforskningen och tillämpad forskning eller inte. Jag är helt övertygad om att vi har en underdimensionerad grundforskning och att den behöver förstärkas. Jag ser också oroande tecken i propositionen när det gäller knaprandet på grundforskningen. Det är öronmärkningen av pengar till forskningsråden, t.ex. HSFR, eller det lilla direktivet om att forskningsråden nu också skall titta på samhällsnyttan i fråga om de ansökningar för grundforskning som ligger hos forskningsråden. Det tror jag är bland det värsta man kan ta sig för när det gäller grundforskning. Det går helt i stick i stäv mot det som är drivkrafterna för utveckling av en bra grundforskning. Det är olycksbådande, och jag vill gärna ha ett svar på frågan om grundforskningen skall utarmas. Det är förstås en överdrift. Men borde inte grundforskningen kraftigt förstärkas i det här läget?
Fru talman! Som jag åtskilliga gånger har påpekat kommer de samlade resurserna till forskningen att öka även med de besparingar som har gjorts. Men det är klart, de kommer inte öka i lika snabb takt som man kanske hade hoppats eller som möjligen vore önskvärt. Men volymen är redan hög, och jag godtar inte alls beskrivningen att det har blivit en snedbalans mellan tillämpad forskning och grundforskning. Det är ju på det sättet - det vet Gunnar Goude - att gränsdragningarna alls inte är så självklara som man möjligen kan tro när man hör det sägas så här. Om vi t.ex. tar det medicinska forskningsområdet är det alldeles uppenbart att en mycket stor andel av resurserna satsas på områden där man från både vetenskapliga och allmänna utgångspunkter anser att det är möjligt och angeläget att komma fram till nya forskningsresultat. Låt oss t.ex. ta bekämpningen av cancer. Det är ytterst en nyttobestämd forskning. Vi vill hitta medel som bekämpar cancer. Men det är också till allra största delen en grundforskning som kan leda fram till det. Så det är inte någon ovanlig, revolutionerande eller ny princip som man inför när man säger att man också skall överväga samhällsrelevansen. Den vetenskapliga kvaliteten måste vara helt avgörande, först och främst. Ingen har nytta av vetenskap som inte har hög kvalitet. Men sedan är det många olika prioriteringar som måste göras. Ser man exempelvis på det medicinska forskningsområdet, på det tekniska forskningsområdet eller för den delen på de andra forskningsområdena spelar det självklart en viss roll vilket forskningsområde man befinner sig inom och vilken samhällsrelevans det har.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Carl Tham ändå flaggar för långsam takt när det gäller frågan om forskarutbildning vid de nya högskolorna. Det viktigaste måste ändå vara att de egna lärarna vid de nya högskolorna själva är forskarutbildade. Och en professor, Andreas Carlgren, gör faktiskt ingen forskarutbildning, hur gärna man än skulle vilja tro det. Så ligger det inte till. Kan jag av Carl Tham få svar på den fråga jag ställde till Bengt Silfverstrand och som rörde fördelningen av medel till de nya högskolorna, i första hand forskningsmedel? Finns det något slags kvalitetsbarometer som är okänd för andra? Eller går det att redogöra för de principer man har använt när man beslutat att inte ge några nya pengar till Dalarna och mycket pengar till universitetsfilialerna? Också i platsfördelningen är det mycket tydligt att man prioriterar de gamla universitetsfilialerna, och jag har ingenting emot det. Däremot är jag emot att man inte talar om att man har ett syfte med det, t.ex. att man nu bygger upp dessa filialer så att de inom ett antal år skall kunna benämnas universitet. Att folk inte vet vilka principerna bakom detta är gör att oron blir större och de brev som vi alla får ökar i antal. Min erfarenhet är att det är mycket bättre att klart tala om varför man gör saker ting. Då blir det lättare att acceptera än om folk ingenting alls vet.
Fru talman! Jag måste säga att jag för ovanlighetens skull inte riktigt förstår vad Margitta Edgren egentligen vill säga. Syftet är är ju alldeles klart. I propositionen har vi tydligt angivit att vi hoppas på och räknar med att Karlstad, Växjö, Örebro och Mitthögskolan inom en tämligen nära framtid skall kunna omvandlas till universitet. Avgörande är naturligtvis kvalitetsutvecklingen, och det är också för att kunna möjliggöra denna som de har fått resurser. Detta har jag sagt både här i kammaren och när jag har besökt dessa orter. Men avgörande är deras egna ansträngningar för att utnyttja sina resurser och bli godkända i den kvalitetsbedömning som ju utförs av Högskoleverket. Dalarna har nämnts flera gånger. De fick en oerhört kraftig ökning förra budgetperioden, ända upp till 21 miljoner. Därmed kom de upp till den nivå som vi nu har höjt många av de andra högskolorna till. Därför kunde Dalarna inte få något extra tillskott 1997. I övrigt vill jag inte alls påstå att det är någon listig, öppen eller dold, metodologi som ligger bakom detta. Man har helt enkelt tittat på anslagen, på vad högskolorna har begärt, och försökt fördela medlen något så när i förhållande till högskolornas resurser och möjligheter. Märkvärdigare än så är det inte. Jag skall avslöja en sak för Margitta Edgren: det är så all budgetbehandling går till. Det är ingenting speciellt konstigt med den här. I förhållande till vad jag har sagt tidigare vill jag understryka att vi gärna vill öka anslagen på sina ställen. Jag vet att exempelvis att högskolan i Kalmar/Karlskrona skulle kunna göra av med mer medel, men det får bli en senare fråga som vi får återkomma till.
Fru talman! Carl Tham räknade inte upp att man också gör en kvalitetsbedömning. Betyder det att en sådan inte görs eller att den så att säga inte tål att lyftas fram?
Fru talman! Det är självklart att det sker kontinuerliga kvalitetsbedömningar. Det är Högskoleverkets uppgift att göra dessa. Utbildningsdepartementet och jag själv försöker inte göra något slags lekmannamässig bedömning av högskolorna. Det skulle vara helt fel. Det måste ske professionellt, och det gör det också. Det tror jag att Margitta Edgren vet.

Fru talman! Högre utbildning och forskning hänger nära ihop. Att helt skilja begreppen åt, som vi bör göra i dag, ger lätt en skev bild av förhållandena vid universitet och högskolor, och det medför att debatten blir ganska likartad. De senaste månaderna har vi i massmedierna kunnat följa en diskussion om svensk forskning som både har varit intensiv och förd med stor känsla. Sedan regeringen presenterade sin budget och jämte denna sin forskningsproposition har tidningarna varit fulla av kritik mot de Thamska förslagen. Hundratals lärare och professorer har protesterat mot nedskärningar som betraktats som ett hårt slag mot högre utbildning och forskning. Endast några få personer från universitetsvärlden har försvarat vår utbildningsministers åtgärder. I denna allmänna diskussion har många skäl presenterats till varför det nuvarande regeringsförslaget inte håller måttet. Jag skall inte upprepa allt detta utan försöka hålla mig till valda delar av utbildningen vid universitet och högskolor. Forskningspropositionen har redan utförligt behandlats här på morgonen, varför jag i stället skall ta upp några frågor som gäller högre utbildning i övrigt, nämligen universitetsbegreppet, utbyggnaden av utbildningen vid mindre och medelstora högskolor samt lärarutbyte mellan de mindre högskolorna och de nuvarande universiteten. Detta överenstämmer också med våra reservationer. Den högre utbildningen och forskningen hänger ju intimt samman, varför man inte kan tala om det ena utan att samtidigt något beröra det andra. I ett antal motioner har vi presenterat en alternativ inriktning på fördelningen av statens resurser. Skillnaden mellan majoritetens och vårt förslag är omfattande och principiellt viktig. Vi har inställningen att när man manipulerar den högre utbildningen och forskningen så manipulerar man också Sveriges framtid. Den högre utbildningen måste bedrivas på ett sådant sätt att höga kvalitetskrav inte får stå tillbaka för en snabb utbyggnad baserad på regionalpolitiska eller andra politiska skäl. Vi har här i landet framför allt behov av utbildade personer inom teknik och naturvetenskap. Svensk industri står och faller med om vi kan få fram tillräckligt många civillingenjörer och doktorer inom dessa fält. Indragningar på utbildningsområdet inom de gamla universiteten innebär inte någon omedelbar katastrof för Sverige. På längre sikt kan det dock få konsekvenser som sannerligen inte är önskvärda. På kort sikt drabbas framför allt yngre forskare. Vårt land och vårt välstånd har tidigare hävdat sig mycket bra i världen, vilket Carl Tham också påpekade. En orsak till detta har varit landets relativa utbildningsläge. Detta har gjort att vi i Sverige har kunnat utveckla vårt välstånd på en bas som skapats av våra svenska innovatörer. Många större svenska företag lever fortfarande på våra pionjärer från tidigt 1900-tal. Så kommer det inte att kunna fortfara om vi inte ser till att högre utbildning och forskning gynnas. Om så inte sker bygger vi fast oss i dagens finansiella kris, då förutsättningarna för att komma ur denna på längre sikt försvinner. Årets budget är illavarslande med de indragningar som trots allt finns, framför allt vad gäller de gamla universiteten. Ordet universitet kommer från det latinska ordet universitas, som betyder helhet. Universitet skulle också rymma de fyra fakulteterna för att betecknas så. Så småningom började emellertid en del universitet att bli mycket specialiserade och ändå kalla sig universitet. Under 1900-talet har begreppet universitet blivit allt suddigare, och i dag är de internationella kraven endast att utbildningen skall ha en hög nivå, gärna vara av spetstyp och omfatta relativt många studerande. Universiteten skall ha flera fakulteter och själva kunna examinera sina studenter och utnämna sina professorer. Den universella karaktären på utbildningen är inte längre ett krav. I Sverige har universitetstiteln fram till den nu aktuella budgeten varit förbehållen de allra största högskolorna. Kravet har bl.a. varit att det skall finnas flera fakulteter och en högklassig biblioteksfunktion. Beteckningen universitet är en kvalitetsupplysning som är viktig för studenter och lärare inom och utom landet. När nu regeringen vill utnämna Tekniska högskolan i Luleå och fyra mindre högskolor till universitet devalverar man otvivelaktigt universitetsbegreppet, vilket inte saknar betydelse, inte minst för de gamla universiteten. En invändning mot en snabb och kraftig utbyggnad av de regionala högskolorna har varit att det är mindre effektivt än att förse de gamla stora universiteten med mera medel. Utbildningen och forskningen blir för spridd på många högskolor och många mycket små institutioner. Alltför ofta blir den av lägre kvalitet än den forskning och utbildning som bedrivs vid de stora universiteten trots stor entusiasm från professorer och forskare. De många forskarna vid de större enheterna kan i viss mån garantera en lägsta kvalitet. Det har sagts att vid de regional högskolorna uppnås inte den självtändning eller den kritiska massa som fordras för hög kvalitet och effektivitet. Men det hindrar inte att den grundutbildning som äger rum vid de mindre och medelstora högskolorna är mycket väsentlig, men för att vara fullgod kräver den också en bakgrund forskningssamhället. På sikt bör ett ökat antal professorer knytas till dessa högskolor. Den satsning man nu gör på de mindre och mellanstora högskolorna behövs, men den måste äga rum under ständigt beaktande av utbildningskvaliteten. Utbyggnaden av nätverksstrukturer mellan dessa högskolor och universiteten måste stödjas, inte minst för att den ständiga kompetensutveckling som en högskolelärare måste få skall fungera. Forskningen vid de mindre högskolorna måste drivas under samma kvalitetskrav som vid universiteten. Alla lärare måste ges förutsättningar för nära kontakter och erfarenhetsutbyten med kolleger. Det är fortfarande tveksamt om sådana möjligheter föreligger vid en del av dessa högskolor. Kan en utbildning förmedlad av lärare vid de mindre högskolorna utan egen forskning vara lika bra som utbildningen i det stora nätverk som finns vid ett fullt utbyggt universitet? Samarbete med näringsliv och samhälle är också väsentligt. Vid de mindre högskolorna är det helt avgörande med goda kontakter med det lokala näringslivet. På det sättet måste alla högskolor leva upp till det nya begreppet bygdehögskolor. Man måste ha bra kontakt med sin egen bygd. Det lokala näringslivet kan ge inspiration och uppslag för forskning vid högskolan, och näringslivet i det omgivande länet skall ju också ta emot de utbildade studenterna - ju fler, desto bättre. Förhållandena är mycket olika vid olika högskolor och institutioner. När regeringen nu lägger ut mycket pengar på bl.a. fasta forskningsresurser vid de mindre högskolorna blir risken att man inte uppnår samma resultat som man skulle få vid de etablerade universiteten. Hur skall man lösa lärarproblemen vid de små högskolorna? Den starkt ökade intagningen kräver ju lärare som bara delvis finns. Det här är en fråga. De stora utmaningar som Sverige står inför kräver en konsekvent och långsiktig utbildnings och forskningspolitik av den typ som grundlades av Moderaterna under den förra regeringsperioden. Framför allt måste kvaliteten hävdas på alla nivåer. Denna långsiktiga utbildningsstrategi äventyras av den nu förda socialdemokratiska politiken.

Fru talman! Nu sker det en mycket stor utbyggnad av antalet högskoleplatser i landet. Det är ett viktigt steg för att vi skall kunna ge tillräckliga utbildningschanser för alla människor runt om i landet. Men nu tar vi ett kvantitativt språng som samtidigt skall förenas med ett kvalitativt språng. Det är därför det är så viktigt att det inte bara blir utbildningsplatser utan också forskning vid de nya högskolorna. Vi i Centerpartiet har föreslagit en kvalificeringstrappa för de nya högskolorna. Vi menar att varje högskola som tilldelas ett utbildningsuppdrag också skall ha ett basanslag för forskning. Det är det steget vi nu uppnår genom att varje högskola får fasta forskningsresurser. I nästa steg tycker vi att de högskolor som prövats för magisterexamen skall bli berättigade till ytterligare resurser för forskning och forskarutbildning. På det sättet får man ekonomiskt underlag för att också knyta fler professorer till högskolan. I ett tredje steg skall man få examinationsrättigheter för doktorander och licentiater. Det skall fastställas särskilda kriterier för det. Högskoleverket skall pröva kvalitetsnivån. På det sättet har man också kvalificerat sig för den högsta nivån med de kraftigaste resurserna. På det här sättet skulle vi skapa ett inbyggt system där högskolorna hela tiden har anledning att sträva efter högre kvalifikationsnivå. Det skulle göra det möjligt att rekrytera fler forskarutbildade, fler lärare med forskarbakgrund och fler professorer. Man skulle också ha ekonomiskt underlag för detta. I dag befinner ju sig många nya högskolor i ett moment 22. De kan inte skaffa sig tillräckligt underlag för professorer och forskarutbildade lärare. Å andra sidan klarar man då inte att i tillräcklig grad satsa på en forskning som är tillräckligt kvalificerad. Här finns enorma möjligheter som Sverige går miste om i fall vi inte ger dessa möjligheter till de nya högskolorna. Vi vill också skapa förutsättningar för en friare fakultetsorganisation. Fakulteterna spelar en mycket viktig roll för att anordna forskarutbildning och stå för den vetenskapliga kvalitetsgranskningen. Vi tycker att man skulle upprätta klara kriterier för när en högskola har rätt att inrätta egen fakultet. Vi skall inte följa de begränsande regler som gäller i dag och som gör det möjligt bara för universiteten att ha fakulteter. På det sättet skulle vi också där höja kvalitetsnivån vid högskolorna runt om i landet. Vi är nu äntligen på väg att nå en ordning där det bildas fler universitet i Sverige. Jag menar att det är ett mycket viktigt steg framåt. För dem som är kritiska mot detta kan det vara värt att lägga märke till att de högskolor som nu är mest aktuella, Växjö, Örebro, Karlstad och Mitthögskolan, är högskolor som alla har ett studentantal på omkring 7 000-8 000. Det är långt mer än vad t.ex. Lund och Uppsala hade på 50 talet. Jag menar att det många gånger är en fullständigt konservativ och gammaldags hållning som säger att dessa högskolor inte skulle kunna bli universitet för att de är så små. Det är lika logiskt som att påstå att Lund och Uppsala inte hade förutsättningar att vara universitet på 50-talet. När Umeå fick bli universitet 1965 hade man 1 900 studenter. När Linköping blev universitet 1975 hade man 5 700 studenter. I bägge fallen var det ett klart mindre antal än de som nu är aktuella. Vi kritiserar däremot förslaget på en punkt. Det måste gå snabbare fram. Vi vill ha en tidsplan fastlagd som gör det möjligt för högskolorna att ansöka med snabbast möjliga tempo, så att vi äntligen når i land med snabba beslut om att bilda universitet vid de här högskolorna. Som jag tidigare nämnde ser vi i Centerpartiet det här som en stor framgång, eftersom vi sedan flera år har haft det här inskrivet som en viktig punkt i vårt partiprogram. Nu ökade väl oklarheten ytterligare om var Moderaterna står. Vi är många som har efterlyst hur många platser Moderaterna egentligen vill ha vid högskolorna. Att man vill ha färre platser än vad Centerpartiet och regeringen har kommit överens om har varit uppenbart. Man har underlag att kunna precisera hur mycket färre platser man vill ha, det är bara att man inte vill precisera det. Nu framkom dessutom att man faktiskt ifrågasätter satsningen med fasta forskningsresurser vid de här högskolorna. Det är länge sedan Moderaterna kunde använda sig av slogan Partiet som ger klara besked. Fru talman! För att spara kammarens tid skall jag inte utnyttja hela min talartid och yrka bifall till bara en reservation, nämligen reservation 4 mom. 10. Vi står självfallet bakom alla andra också även om jag inte nu yrkar bifall till dem.

Fru talman! Låt mig börja med att säga till Andreas Carlgren att jämförelsen mellan Uppsala och t.ex. Mitthögskolan var korrekt vad gäller studenter. Men han glömde nästa led. De 5 500 studenter som 1958 docenter som hjälp i sin inlärning, medan de 7 000 studenter som i dag finns i Mitthögskolans tre olika lokaliseringar har 301 lärare, av vilka 70 har forskarutbildning. Man får ta hela exemplet i hela dess bredd för att det skall vara riktigt relevant. Fru talman! Det är bra att vi i utskottet har enats om att utreda lärarutbildningarna. Till det bidrog inte minst den utfrågning som utskottet anordnade. Jag är övertygad om att framtidens krav på skolan och därmed på lärarna kommer fram i utredningen samt de förutsättningar och villkor som måste gälla, både vad avser det som vi direkt och explicit har uttalat och det som vi inte har uttalat, t.ex. jämställdhet som en pedagogisk fråga. Jag är glad över att högskolans grundutbildningsråd bibehålls. Det markerar utbildningarnas betydelse och självständiga ställning inom Högskoleverket på ett sätt som högskolevärlden förstår sig på. Det har dessutom gott internationellt rykte och gör, såvitt jag förstår, ett mycket bra jobb. Nu anmäls i denna proposition att rådet för forskning om universitet och högskolor skall försvinna efter 1998. Det anser Folkpartiet vara lika dumt som förslaget att lägga ned grundutbildningsrådet för två sedan. Det råder brist på forskning om universitet och högskolor fortfarande. Tänk om, socialdemokrater, till nästa budget och behåll det rådet! Folkpartiet har prioriterat hårt i årets högskolebudget. Trots att våra förslag röstats bort och endast beskrivs i ett särskilt yttrande som vi alltså inte röstar om, vill jag ta fram några viktiga prioriteringar som vi gör. Vi prioriterar att inte minska högskolornas tilltro till målstyrning som princip genom att säga nej till indragning av myndighetskapital. Det handlar om att återföra 261 miljoner till universiteten, KTH, Idrottshögskolan, Karolinska institutet men också flera av de nya högskolorna - Luleå, Kristianstad och Gävle/Sandviken. Vi var med en gång om att införa målstyrning för universitet och högskolor och ge ett ökat ansvar för att nå de mål som riksdagen satt upp. Det systemet slås nu bit för bit sönder av den socialdemokratiska regeringen. Det är inte längre tal om att förhandla om ett utbildningsuppdrag, utan nu tilldelas platser. Antagningen har mycket mindre inslag av lokalt ansvar. Det är regeringen som har bestämt hur det skall vara. Kvalitetspremier som inslag i resursfördelningen är borta. Nu återtar man alltså myndighetskapitalet. Risken är att resultatet blir en högskola som sneglar mot departementet, som försöker tyda signaler och som slutar att tänka självständigt och inte längre vågar ta några risker. Man blir rädd att göra fel. Det hämmar alltid kreativitet. Vi prioriterade också sommaruniversitet med 25 000 platser. Det säger i och för sig också regeringen att man vill ha, men man ger inga extra pengar till det. Jag tror inte att det är möjligt att genomföra sommaruniversitet utan att det finns resurser. Vi tycker att det är en bra form som ett permanent inslag i svensk högskola. Det är ett sätt att reellt komma närmare ett treterminssystem, som jag tror har framtiden för sig. Vi prioriterade också fler doktorandtjänster genom omvandling av utbildningsbidrag till tjänster. Det är verkligen en fråga om jämställdhet. Vi vet att kvinnor avstår från forskarutbildningen om det innebär social otrygghet. Vi var helt emot att man återinförde utbildningsbidrag som en finansiering av forskarutbildning. Det är ett otryggt system för doktorander som leder till längre studietider. Det ger inte de sociala rättigheter som en tjänst ger. Eftersom Sverige behöver öka antalet doktorander och potentialen för ökning är kvinnor, är det avgörande att vi har tillräckligt många tjänster så att de har möjlighet att planera och genomföra sina studier, även om de skaffar sig ett barn. Fru talman! Vi har lämnat tiden bakom oss då högskolan var till för ett fåtal. Nu närmar vi oss Folkpartiets mål som är att minst en halv årskull skall söka sig dit. Mellan 1985 och 1986 samt 1992 och 1993 ökade övergångsfrekvensen inom tre år från det man lämnat gymnasiet från 20 % till 34 %. Naturligtvis är det en effekt av utbyggnaden av högskolan men också av ungdomarnas höga arbetslöshet. Fru talman! Jag tror på de nya högskolorna. De har visat nytänkande och flexibilitet. Universiteten har bredd och djup, uthållighet och stabilitet, som landet också behöver. Det vi inte får göra är att sätta nya högskolor och universitet i motsatsförhållande till varandra, vilket jag tycker att regeringen har gjort i denna budget. Universiteten har fått en minskning av platser, medan de nya högskolorna har fått ta emot hela ökningen. För den enskilde student som söker sig en plats eller den lärare som just börjar tjänstgöra på en ort där studenternas antal minskar och som nu varslas är det egalt om det är Arbetsmarknadsdepartementet eller Utbildningsdepartementet som tidigare finansierat de 15 000 platserna. För ordningens skull vill jag bara tala om för kammaren att vi inte fördelat på annat sätt men vi låter oss ändå inte luras att gå på att det är 15 000 nya platser. Till slut vill jag säga några ord om begreppet universitet. Vad som karakteriserar ett universitet anser Folkpartiet måste var entydigt, då vi tar avstånd från att begreppet nu skall politiseras och att det är regeringen som har makten att fördela benämningar. Självklart skall det prövas mot på förhand kända kriterier. Den prövningen skall utföras av Högskoleverket som annan kvalitetsprövning. Motsvarar en högskola kriterierna skall den självklart benämnas universitet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 5 mom. 27.

Fru talman! En hög kompetensnivå är inte bara avgörande för den ekonomiska utvecklingen utan stärker också det demokratiska välfärdssamhället på andra sätt. Vänsterpartiets grundsyn är att alla som vill och som uppfyller behörighetskraven skall få möjlighet till högre studier. Trots en kraftig expansion av högskolan finns det i dag stora grupper vars utbildning är otillräcklig för dagens arbetsmarknader. I de perspektiven är utbyggnaden av vuxenutbildningen och högskolan mycket positiv. Men det är viktigt att en ökad dimensionering görs med bibehållen hög kvalitet. Därför måste undervisningen och den pedagogiska fortbildningen av lärarna inom högskolan ges hög prioritet. Ett ökat antal studenter ställer stora krav på flexibilitet och nytänkande i undervisningen. Frågan om en förändrad tjänsteorganisation utreds för närvarande och skall utmynna i en proposition under våren, vilket vi välkomnar. Men jag är oroad över den lärarbrist som redan i dag är tydlig, särskilt på de mindre och medelstora högskolorna, och anser att regeringen ger en alltför lättvindig och optimistisk bild av tillgången på lärare i propositionen. En närmare analys av rekryteringsbehovet saknas. Om regeringen dessutom väljer att under 1997 lägga fram ett förslag om en förkortad forskarutbildning, där doktoranderna inte längre har undervisningsskyldighet, kan läget bli mycket besvärligt. Doktoranderna står ju för närvarande för en icke oväsentlig del av undervisningen på grundutbildningen och även för handledning. Jag är rädd för att det betydelsefulla pedagogiska utvecklingsarbetet kan rinna ut i sanden om allt färre lärare får ta hand om alltfler studenter. Stora undervisningsgrupper gör det svårare att satsa på problembaserad inlärning, projektarbeten eller att på annat sätt experimentera med alternativa undervisnings och tentamensformer. Bristen på disputerade lärare inom vissa ämnesområden kan också försvåra forskningsanknytningen i grundutbildningen. Med detta yrkar jag bifall till Vänsterpartiets reservation nr 9, mom. 26 om lärarsituationen vid universitet och högskolor. Jag står givetvis bakom övriga reservationer, men väljer att endast yrka bifall till denna.

Fru talman! När det gäller den högre utbildningen har vi i Sverige sett en förstärkning i form av de små och medelstora högskolorna. Man sprider utbildningsutbudet över landet, och i någon bemärkelse kan man tala om regionala högskolor, därför att många nya regioner får tillgång till högre utbildning, och det är viktigt. Naturligtvis kommer den här utbildningen inte att utformas på samma sätt som vi är vana vid att utbildningen har skett vid universiteten, utan vi hoppas på att den får nya former och nya inriktningar. Förmodligen kommer det också att bli så att de små och medelstora högskolorna inom den närmaste framtiden kommer att specialisera sig, antagligen inom områden med regional anknytning. De kommer alltså att framför allt förknippas med det näringsliv som finns inom regionen. Men jag tror också att vi inom en snar framtid kommer att se att kommunikationerna mellan universitet och högskolor inom Sverige och med utländska universitet och högskolor kommer att öka. Bilden av utbildningen kommer att förändras. Vi kommer att få en större rörlighet. Det är inte längre viktigt att en liten eller medelstor högskola skall kunna ge bred utbildning inom alla områden. Det är lätt för en student att flytta sig eller att kombinera studierna med distansstudier och besök på den ort som har specialitet. Det som är problemet är snarast att utvecklingen har gått litet för fort. Tillväxten av antalet högskolor har naturligtvis, om vi ser till vad som hänt under de senaste tio åren, varit enormt stor i jämförelse med utvecklingstakten under tidigare decennier. Och det är bekymmersamt. Vi har sett en sådan här utveckling en gång tidigare i Sverige, på 60-talet. Då gjorde man misstag av olika slag. Låt oss lära av de misstagen. Man byggde ut i snabbare takt än det fanns kompetens och resurser för en utbyggnad. Man tillsatte tjänster med personal som egentligen inte var färdiga med sin egen utbildning, och man satte i gång forskning på områden där det egentligen inte fanns resurser för forskning. Låt oss inte göra om det misstaget, utan gå försiktigt fram. Jag tror att regeringens förslag till satsningar är rimliga när det gäller storleksordningen, men jag tror också att det är viktigt att man så snabbt som möjligt ser till att man får en kvalitetshöjning över hela linjen. Det gäller forskarutbildningen. Vi måste få fram fler forskare. Man kan inte starta forskning utan att ha kvalificerade forskare. Vi behöver lärare som har högre kompetens. Det är litet tragiskt att man konstaterar att lärarna på en del små och medelstora högskolor inte har licentiat eller doktorsexamen. De har alltså inte själva en forskarutbildning. Ser man till hur läget var för några decennier sedan kan man göra en jämförelse med gymnasierna, där lärarna som regel hade lic.- eller doktorsgrad. Vi har alltså en mindre kvalificerad personal på högskolorna nu än vi hade på de gamla gymnasierna, med en lätt överdrift för all del. Men bilden ser faktiskt ut litet på det sättet. De här svårigheterna måste överbryggas och det måste ske relativt snabbt. De stora universiteten och högskolorna har naturligtvis fortfarande det största utbildningsansvaret. Den övervägande mängden studenter går där. Man tänker sig också att den utbildningen skall utökas - 30 000 nya platser, varav en stor del naturligtvis också går till universitet och högskolor. Hur skall det här klaras av? Det gäller, som jag nämnde tidigare i diskussionen, inte bara att man utökar antalet platser. Det är i själva verket en universitetsreform som är på gång. Det här måste också uppmärksammas. Det ställer helt nya krav på undervisningsmetoder, pedagogik och på kvalifikationer hos lärarpersonalen. Man kan konstatera att av alla lärare som är verksamma här i landet på olika nivåer är högskolelärarna de enda som saknar utbildning. De har alltså inte professionalism på sitt område. Det tror jag blir kännbart när de nya studentkullarna kommer, för då ställs det krav på lärarna. De skall ta hand om en grupp studenter som är betydligt mer heterogen än vad man har varit van vid tidigare och ge dem en individualiserad undervisning. Vi föreslår från Miljöpartiets sida att man inrättar en sådan högskolelärarutbildning. En sak till skulle jag vilja säga, och det är att de gamla universitetsstrukturerna inte är lämpade för en expansion av den här typen. De är för låsta. Det krävs också åtgärder för att man skall få en rörlighet inom universitetet som gör det möjligt att vidta de förändringar som behövs. Några exempel: Tjänstestrukturen har vi talat om flera gånger i dag. Den är alldeles för låst. Vi behöver alltså fler typer av tjänster. Vi har bara tre för närvarande: adjunkter, lektorer och professorer. Det behövs mellantjänster, och för att få en ökad rörlighet behöver det vara tjänster som är visstidsförordnanden och inte som det nu är livstidsförordnanden. Kvalitetssäkringarna som är gjorda på universitetet av förra regeringen gynnar inte heller utvecklingen i rätt riktning. Man tilldelar alltså medel efter antalet godkända studerande på olika kurser. Det kan lika gärna vara en bromsande regel som en som underlättar utveckling av kvalitet på universiteten. Det är inte lätt att föreslå bättre regler för kvalitetssäkring, men det bör utredas och vi bör få fram förslag på den punkten. Vi har i andra sammanhang också talat om obalansen mellan grundforskning och tillämpad forskning. Den är stor och den håller på att bli värre. Jag vill bara än en gång betona att vi måste få ordentlig förstärkning av grundforskningen. Vi har tidigare föreslagit metoder för det, med grundforskningsavdraget, jag skall inte dra dem på nytt. Jag redogjorde i talarstolen för Miljöpartiets förslag för bara någon timme sedan. Helt kort bara några ord om den tredje huvuduppgiften för universitet och högskolor, det som är det nya stora i både forskningspropositionen och budgeten för utgiftsområde 16. Det handlar om att öppna högskolor och universitet mot samhället, och det råder inget tvivel om att man tänker på en viss del av samhället, nämligen näringslivet. Ökat samarbete mellan universitet, högskolor och näringsliv, t.ex. industrin, skulle gynna svenskt näringsliv, självfallet är det så. Det är bra. Men formerna för den här samverkan får vi inte veta mycket om. Det är dåligt förberett. Ute på universitet och högskolor frågar man sig säkert vad man kan och får göra. På grund av ett misstag fick vi ett exempel på hur det inte får gå till. I budgetpropositionen behandlar regeringen på ett litet negativt sätt Uppsala universitets dataverksamhet. Där har man alltså startat en avdelning som heter UDAC, som har varit en lysande föregångare när det gäller just samverkan mellan universitet och näringsliv. UDAC har utvecklat dataverksamhet sedan 60-talet och varit ledande när det gäller detta i Sverige. Man har utvecklat en mängd tillämpningsområden, och vartefter dessa tillämpningsområden har mognat har man knoppat av verksamheten i form av företag, som sedan klarar sig självständigt ute i näringslivet. Det här vill man nu lägga ned, och det är dags att göra det och bilda ytterligare ett bolag av UDAC:s verksamhet. UDAC har begärt det. I budgeten ser vi då en något gnällig beskrivning av UDAC:s verksamhet, och regeringen begär tillstånd att få avveckla verksamheten. Detta är totalt onödigt, eftersom UDAC själv har begärt det. Skälet till att jag tar upp detta är att det visar på en svårighet. Låt oss säga att man gör så som Miljöpartiet har föreslagit och inför t.ex. samhällsjourer vid universiteten. En institution skulle kunna låta doktorander ge service till företag, t.ex. när det gäller datakunskap. Vad händer då när ett konsultföretag etablerar sig på samma ort och startar samma verksamhet, och om företaget vänder sig till Konkurrensverket och säger att det är illojal konkurrens? Den frågan måste naturligtvis besvaras, därför att det kommer att gälla varje form av samarbete i ordnade former mellan universitet och näringsliv. Den konkurrensfrågan måste utredas. Miljöpartiet föreslår att Högskoleverket tillsammans med Riksrevisionsverket och eventuellt Konkurrensverket får i uppgift att ta fram regler för universitet och högskolor när det gäller den här delen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1, mom. 2, 4 och 15.

Fru talman! Dagens högskola präglas av de senaste årens kraftiga utbyggnad och en viss nyvunnen organisatorisk frihet. Vi tycker att utbyggnaden har varit nödvändig och att den också måste fortsätta, men precis som många andra här befarar vi att en alltför hög utbyggnadstakt kan bli på bekostnad av kvaliteten i undervisningen och när det gäller kringresurser. Det handlar om lärare men också om bibliotek, lokaler för självstudier och bostäder åt alla studenter som skall komma till de nya orterna. För oss är det också viktigt att den centrala styrningen får fortsätta i form av målstyrning, inte genom en massa onödiga regler och direktiv som begränsar högskolornas frihet. Ett nationellt mål bör vara att all högskoleutbildning på sikt skall få fasta forskningsresurser. Men även här måste utvecklingen ske gradvis, eftersom det tar tid att bygga upp goda forskningsmiljöer. Tyvärr saknar regeringens förslag en tydlig strategi. Det är oklart vilka principer som följts för fördelning av forskningsresurser. Vissa skolor får så kraftigt höjda resurser att man kan ifrågasätta om de kan utnyttjas optimalt, medan andra får mycket litet eller inget tillskott alls. Regeringen ger inte heller högskolorna acceptabla planeringsförutsättningar. Nu tillförs medel för ett stort antal platser - det är en del gamla som permanentas och en del nya. Samtidigt aviseras att 1999 skall 1 miljard sparas på utbildningssektorn, men inga riktlinjer ges för hur det skall ske. Besparingen nämns i det allra sista stycket under Anslagsberäkningar för universitet och högskolor, där det står: "Denna besparing redovisas nu rent beräkningstekniskt under anslaget B 48. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning." Området är tydligen slumpmässigt utvalt, och i texten sägs ingenting om var besparingarna egentligen skall ske. Nu sade Carl Tham tidigare i dag, om jag uppfattade det rätt, att han lovade att det inte skulle belasta högskolesektorn. Det här sättet att behandla budgeten, tillsammans med det faktum att en del av neddragningen inom forskningen skall ersättas med medel ur forskningsstiftelserna trots att ingen riktigt vet hur det skall gå till, gör att trovärdigheten i budgetpropositionens beräkningar verkligen kan ifrågasättas. Målet för antagningen till högskolan tycker vi kristdemokrater skall vara fri dimensionering. Alla behöriga sökande skall i normalfallet antas till önskad utbildning. Att så många i dag stängs ute är ett slöseri med den begåvningsreserv som finns i samhället. Men utbyggnaden måste ske i hög och jämn takt. Så långt som möjligt bör högskolan hållas fri från arbetsmarknadspolitik och konjunkturbetingade tillfälliga satsningar. Hälften av de 30 000 nya högskoleplatser som föreslås för perioden 1997-1999 är inte nya utan utgörs av tidigare tillfälliga arbetsmarknadspolitiska satsningar, som nu blir permanenta. Den utvecklingen, att platserna permanentas, tycker vi alltså är positivt. När det gäller det totala antalet nya platser föreslår vi att de begränsas till 22 500 för perioden 1997 1999, för att just ge högskolorna bättre planeringsförutsättningar. Att regeringen har skjutit upp 15 000 av platserna från 1997 till 1998 visar att man åtminstone delvis gett oss rätt i vår bedömning att det går litet för fort med utökningen av antalet platser. Expansionen koncentreras nu till främst små och medelstora högskolor. Den inriktningen är bra, men också här är fördelningsgrunden oklar. Riksdagen hade behövt ett betydligt bättre underlag för att kunna bedöma fördelningen av platser mellan högskolorna. En särskilt allvarlig konsekvens av bristen på långsiktighet inom utbildningspolitiken är att det gjort det svårare att rekrytera och behålla kompetenta lärare. Flera andra har också varit inne på det. Medan antalet helårsstuderande ökade med 72 % mellan 1986 och 1995 ökade antalet lärare med bara 26 %. Problemet är speciellt allvarligt vid små och medelstora skolor, där det bara finns 21 % disputerade lärare mot 66 % vid universitet och fackhögskolor. För att upprätthålla kvalitetsnivån måste inte bara antalet lärare vara tillräckligt. Det måste också ske en regelbunden pedagogisk förnyelse. Vikten av pedagogiskt skickliga lärare inom den högre utbildningen kan inte nog betonas. Därför är det viktigt att undervisning ger högre meritvärde än i dag, för att lärarna skall stimuleras att utvecklas inom det pedagogiska området. I dag lönar det sig inte alls. När det gäller prioriteringar av vissa kunskapsområden är det naturligt att utbildningssatsningar sker där efterfrågan på arbetskraft är stor, men det får inte innebära att man nedprioriterar andra områden, som inte främst styrs av kommersiella intressen. Humaniora - andliga, kulturella, sociala och etiska värden - är grundläggande för ett mänskligt samhälle och behövs inte minst i dag, då arbetslöshet och andra stora förändringar i samhället fått många att tappa fotfästet och förlora framtidstron. Jämställdheten måste öka inom högskolan som inom de flesta andra samhällsområden. När nya lärare rekryteras bör det ske på ett sådant sätt att det gynnar en jämnare könsfördelning. Då har man chansen. Vi föreslår också att doktorander ges bättre möjligheter att anställas på doktorandtjänster. Det skulle framför allt gynna kvinnliga doktorander. Slutligen, fru talman, behöver studenternas rättssäkerhet stärkas inom flera områden. Ju större den lokala friheten är, desto viktigare är det att studenterna har möjlighet att få sin sak prövad inom olika områden. Det är bråttom med en översyn på det här området.

Fru talman! Måndagen den 23 september i år hade jag förmånen att inviga en ny, kvalificerad yrkesutbildning med inriktningen teknik och data i Hässleholm. Studenterna, ett fyrtiotal unga män och kvinnor, var spända och förväntansfulla, inte bara inför de nya studierna utan även inför den framtid som väntade därefter. En av studenterna, Fredrik Bäckström från Eslöv, reflekterade över sin och kamraternas situation på följande sätt: Jag har en treårig utbildning i styr och reglerteknik bakom mig, och för bara några år sedan var den utbildningen tillräcklig för att ge mig ett jobb. Han, liksom väl de flesta av oss, kunde konstatera att någonting har hänt då det gäller samhällets krav på de människor som det omfattar. Kunskaper och kompetenser blir snabbt för gamla, för smala och för små. Nioårig grundskoleutbildning som bas för ett inträde i arbetslivet har ersatts av kravet på en treårig gymnasiekompetens, som i sin tur nu i ökad takt fylls på med krav även på högskolepoäng. Till höstterminen 1996 inkom över 100 000 ansökningar till högskolans längre program. Det är 7 % fler än vid det förra ansökningstillfället, då man också noterade en betydlig ökning av antalet ansökningar i jämförelse med det föregående årets ansökningstillfälle, och så har det varit de senaste åren. Farhågorna om att de minskade ungdomskullarna skulle minska underlaget för högskolan har inte alls besannats, trots att minskningen har varit betydande.

Man har förstått kravet på högskolepoäng. Rätt utbildning och kompetens är nyckeln till den nutida arbetsmarknaden, och beredskap till vidare utbildning är passerkortet till den framtida. Redan det faktum att så stor del av varje årskull kommer att ha en högskoleutbildning som bas kommer i sig att skapa en ny arbetsmarknad, med nya uppgifter och nya krav, ny organisation och ny struktur. Regeringens förslag att inrätta 30 000 nya, permanenta högskoleplatser är därför i det här sammanhanget ett mycket naturligt sätt att möta de ökande kraven på kunskap. Och de flesta av oss visar i debatten att vi vet att det förmodligen inte kommer att vara tillräckligt. Att dessa 30 000 platser till största delen fördelas på mindre och medelstora högskolor är en självklar och angelägen del av förslaget. Ökningen av antalet studerande har varit och är förhållandevis störst vid dessa högskolor. Mindre och medelstora högskolor har ju också i mycket större utsträckning bidragit till att nya grupper av studenter har sökt sig till högskoleutbildning. Fru talman! Vi anser inte att det nödvändigtvis måste finnas en motsättning mellan kvantitet och kvalitet. Kunskap och kompetens minskar ju inte i värde om den innehas av fler än i dag. Kunskap och kompetens öser vi ju inte ur någon källa som sinar om törsten blir för stor. Jag tror att äpplet som symbol för kunskap i dag borde ersättas av en pigg liten gris som, precis som mytens Särimner, låter sig ätas på kvällen för att morgonen därpå återfinnas lika fet och obrukad som före gårdagens festmåltid. Jag tror att vi då skulle ha lättare att förstå vad kunskap och kompetens är. Varje lärosäte har i dag enligt högskolelagen ansvaret för att anpassa verksamheten så att en hög kvalitet uppnås. Vi utgår från att varje lärosäte också tar detta ansvar på stort och fullt allvar. Flertalet universitet och högskolor har också redovisat fler helårsstudenter och fler helårsprestationer än de kan få ersättning för inom ramen för de nuvarande takbeloppen. Vi välkomnar deras ansträngningar att så långt det är möjligt möta studenternas efterfrågan på högskoleutbildning och samhällets behov av högskoleutbildade. Våra universitet och högskolor möter alltså i dag en mycket stor utmaning vad gäller förmåga till omstrukturering och förnyelse. I snabb takt skall de ge utrymme inte bara för ett större antal studenter utan även för studenter med olika kulturella bakgrunder och studenter med få eller inga studietraditioner från hemmet. De skall samtidigt skapa förutsättningar för att kvinnor i större utsträckning skall söka sig till för dem otraditionella studieinriktningar. I denna utmaning får kvalitet inte enbart mätas i siffror för lärartäthet och lokalers modernitet. Den kanske viktigaste kvalitetsfaktorn är varje lärosätes möjlighet att möta de nya studentgruppernas krav på och behov av nya pedagogiska metoder. Ett enhälligt utskott ger regeringen till känna att en parlamentarisk utredning bör tillsättas för att se över lärarutbildningen för grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, och detta på grund av att de snabba förändringarna i omvärlden har väckt kravet på en ny lärarroll, som utöver goda ämneskunskaper även måste omfatta förmåga till omställning, förnyelse och utveckling. Samma förmåga till pedagogisk förnyelse måste finnas hos högskolans lärare. Högskolans undervisning måste också inriktas mot problemorienterad inlärning och projektbaserade studier, som lyfter fram varje enskild students förmåga till självständighet, kreativitet och kritisk analys. I en sådan undervisning ingår examinationen som en integrerad del. I en sådan undervisning ingår också jämställdhet, inte som ett specifikt ämne utan som pedagogisk metod. Fru talman! Högskolan håller på att snabbt förändra sin position i samhället. Den flyttar närmare människors vardag. Den håller på att bli högskolan mitt i byn, med allt det inflytande och all den pondus som denna placering ger. I denna position finner högskolan sin tredje uppgift, nämligen den nära samverkan med det omgivande samhället. Denna uppgift står inte i motsatsställning till de två traditionella uppgifterna, grundutbildning och forskning. I stället kan den ses som en i dagens situation nödvändig utveckling och komprimering av dessa två uppgifter.

Den skall förhoppningsvis bli ett av instrumenten att skapa den öppna högskolan för ett ständigt utbyte av kunskaper och erfarenheter, dit fler och fler människor söker sig under en eller flera perioder i livet, för att ta del av och tillägna sig ny kunskap. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan samt till reservation 10.

Fru talman! Jag har en fråga till Majléne Westerlund Panke. Det gäller något som jag tog upp i mitt anförande, nämligen den befarade lärarbristen. Jag skulle vilja veta på vilket sätt regeringen har tänkt lösa det här. Om man tittar på siffror från Högskoleverket har antalet studenter sedan 1986 ökat med 72 % medan antalet lärare mellan 1986 och 1995 ökat med enbart 26 %. Nu expanderar högskolan ytterligare. Jag håller med Majléne Westerlund Panke om att det krävs ett pedagogiskt nytänkande och olika slag av experimenterande för att hitta nya former, men vad som definitivt inte krävs är mindre lärare. Ett öppet universitet som arbetar på annat sätt är ju nästan mer personalkrävande. Jag får inte det här att gå ihop. Visserligen anger regeringen att antalet doktorsexamina har ökat under den senaste tioårsperioden, men vi vet också att näringslivet önskar fler doktorer ute i yrkesverksamhet. Dessutom pratar man om invandrade akademiker. Det är jättebra, men det finns svårigheter med det också. Likadant är det med att gå ut och söka lärare i den europeiska unionen.
Fru talman! Nu är jag inte regeringen, men jag skall ändå försöka ge min syn på saken. När högskolan expanderar så snabbt som den i dagsläget gör kommer det naturligtvis att skapa problem när det gäller att hinna rekrytera lärare till högskolan. Man kan då säga att det inte är något akut problem. Precis som flera har sagt i sina inlägg här i dag permanentar man ju nu platser på högskolan. Det innebär att massan studenter, om man nu får uttrycka sig så vanvördigt om personer, inte ökar med 30 000 under det här året. Förhoppningen är naturligtvis att det ökade antalet doktorander och den ökade geografiska arbetsmarknaden till viss del skall kunna lösa de här problemen. Jag kan bara som exempel nämna att Halmstads högskola, där jag själv sitter i styrelsen, rekryterar lärare inte bara från Sverige, Norden och Europa utan även från Australien, Nya Zeeland osv. Jag tror att med den forsknings och forskarkultur vi har i dag får vi nog se arbetsmarknaden för högskolelärare som ett litet vidare begrepp än bara en svensk arbetsmarknad.

Fru talman! Jag kan inte acceptera att bli pådyvlad uppfattningen att utbildning skall vara förbehållen bara ett fåtal. Kunskapen minskar inte för att fler tar del av den, sade Majléne Westerlund Panke. Sedan var det visst någonting om att äpplet skulle bli en gris, och det må väl så vara. Men när jag talar om att jag rädd för att kvaliteten inte skall upprätthållas är jag nere på en mer praktisk nivå. Om föreläsningssalarna inte räcker till, om högskoleorterna inte har bostäder som kan svälja alla studenter som kommer, om studenterna inte har någon plats där de kan sitta och studera och om varje lärare får ansvar för dubbelt så många studenter som tidigare är det klart att det påverkar hela kvaliteten på utbildningen. Och vilka är det som framför allt drabbas? Jo, självklart är det de som kommer från hem där man inte har någon studievana, där man inte backas upp och där man inte är så van vid den akademiska världen. Risken är stor att det är just de studenter som vi väldigt gärna vill nå som slås ut i en sådan situation. Det är därför vi kräver att utbyggnaden skall gå något långsammare men i en jämn och hög takt, och det står jag för.
Fru talman! Till viss del får jag i det här svaret upprepa vad jag sade till Britt-Marie Danestig Olofsson: Jag ser att det här är ett problem, men jag uppfattar det inte som det akuta problem Inger Davidson utmålar det som. Som jag sade i förra svaret är ju inte tillströmningen till universitet och högskolor 30 000 nya studenter till nästa läsår. Vi har i den debatt som fördes tidigare i dag fått höra att det här bara är en lek med siffror, att det inte är speciellt många s.k. nya platser som tillkommer 1997. Så till vida kan jag ge dem rätt som framförde detta: att det är nya permanenta platser det handlar om. Men att antalet studenter skulle öka i samma snabba takt är det inte fråga om. Vi har ju ett antal studenter på högskolorna i dag, vilket ni själva har framfört. Därför tycker jag att det är litet grand av en katastrofutmålning som Inger Davidson gör: att vi under den här perioden skulle hamna i ett sådant katastrofalt läge. Jag tror inte på det. Jag tror att den takt vi nu håller när det gäller utbildningen ligger i linje med vår förmåga att också rekrytera kompetent lärarpersonal. Det kommer ju fler budgetpropositioner. Jag tror precis som Inger Davidson att det här är början till en vidare utbyggnad av högskolan.
Fru talman! Det är klart att det inte går att på tusentalet när säga vad som är rätt och vad som är fel. Jag tycker att det är bra att regeringen har beslutat att skjuta fram 15 000 platser till 1998 efter den kritik vi framförde här tidigare. Jag uppfattar det som att vi fått gehör för den. I stället för att komma 1997 kommer de 1998. Det ger naturligtvis lärosätena något bättre planeringsmöjligheter, i och med att de får ytterligare ett år på sig. Jag tycker dock att vi borde dra lärdom av erfarenheterna från den förra omgången. Gunnar Goude beskrev dem ganska ingående i sitt anförande. Vi har ju en gång tidigare genomfört en väldigt snabb utbyggnad och expansion av högskolan, och det blev inte särskilt bra. De spåren förskräcker. Därför skall vi nu inte gå in på samma sätt, stoppa huvudet i sanden och säga att vi får se hur det blir. Det hade varit bättre, det vidhåller jag, att göra det här i något lägre takt men genom beräkningar veta att det kommer att fungera på alla plan.
Fru talman! Låt mig till Inger Davidson säga att jag, som jag sagt i två tidigare svar, inte tror att det här läget är så akut. Jag vet också att den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet, precis som regeringen, är mycket väl medveten om att lärarpersonal måste rekryteras, att man inte bara kan öka antalet studenter vid universitet och högskolor. I det här fallet betecknar vi socialdemokrater inte läget som så akut och katastrofalt som det nu utmålas. Jag tror alltså inte att man klarar en rekrytering i samma takt som man bygger ut högskolan. Vad jag personligen ser framför mig är helt enkelt att vi kommer att bromsa väldigt många ungdomar som egentligen vill gå på högskola. Vi kan inte ta emot dem i samma takt som vår ekonomiska förmåga och rekryteringsförmåga, om jag får använda det ordet, tillåter. Det är kanske det mest problematiska.

Fru talman! I Stockholmsregionen bor närmare 2 miljoner människor. Storstockholms näringsliv har ett stort behov av högutbildade medarbetare, och även ett behov av kontinuerlig kompetensutveckling för dessa. Trots detta har Storstockholmsområdet ca 4 000 för få högskoleplatser i förhållande till antalet invånare, jämfört med riksgenomsnittet. Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö - bor en kvarts miljon invånare. Tills helt nyligen fanns bara en tiondel av Stockholmsregionens högre utbildning där. Samtidigt är andelen högskoleutbildade tre gånger större i de norra kommunerna än i de södra kommunerna. Jag tänker här hoppa över den historiska bakgrundsbeskrivningen. Jag kan också säga att högskolan för övrigt invigdes av utbildningsminister Carl Tham den Utbyggnaden av Södertörns högskola kommer att ske etappvis med ungefär 1 000 platser per år fram till 1999. Även en del andra kommuner på Södertörn får tillskott av utbildningsplatser på de utbildningsområden de redan har. På så sätt kan man säga att Södertörns högskola blir en nätverkshögskola där inte allt är lokaliserat på en och samma plats. Nu i höst startade 1 088 studenter vid Södertörns högskola. Då gäller det Huddinge, där huvudsätet ligger. Det var 6 sökande per utbildningsplats på program. Av de 1 088 kom 266 från Södertörn. 915 kom från Stockholms län. Bara 173 kom från platser utanför länet. Nog har närheten en viss betydelse även i denna dataålder. En annan förutsättning för att det skall fungera är naturligtvis att infrastrukturen fungerar. Där återstår en hel del att göra - speciellt på Södertörn. Utbildningarna har inledningsvis tre profiler på Södertörns högskola. Det är naturvetenskap med inriktning mot organisk kemi, molekylärbiologi, farmaci och medicinsk teknik, samhällsvetenskap och humaniora med inriktning mot språk, historia, kultur, marknad och organisation. Det finns också ett naturvetenskapligt basår. Våren 1997 är antalet sökande t.ex. på farmaceututbildningen nio per plats. På socionomprogrammet är det tio per plats. Jerry Martinger och Margareta E Nordenvall, vill vi förutom det jag redan har sagt framhålla att vi på sikt tycker att Södertörns högskola måste tillföras forskningsresurser för att få universitetsstatus. Vi är väl medvetna om att detta tar tid. Att gå från högskola till universitet skall enligt oss moderater ske i en takt som tar hänsyn till kvalitetsaspekterna. Givetvis står vi bakom denna motion. Jag kommer inte att yrka bifall till den. Jag vill säga att jag tycker att motionen har fått en litet märklig behandling i utskottet, där man i princip inte har bemött motionen. Man har bara klumpat ihop den med 59 andra motioner i en bilaga och avslagit alltihop. Fru talman! Jag kommer varje år på ett eller annat sätt bevaka att Södertörns högskola får en bra utveckling och på sikt blir universitet. Avslutningsvis vill jag ta upp en farhåga som jag hoppas är obefogad. Östersjöstiftelsen - en av de f.d. fria forskningsstiftelserna - har beviljat pengar till bl.a. utveckling av forskningsprogram och bibliotek och till ett multimedialt språklaboratorium vid Södertörns högskola. Jag hoppas att det faktum att regeringen nu tar kontrollen över de fria forskningsstiftelserna inte innebär att medel inte kommer att beviljas till detta framöver.

Fru talman! Utvecklingen i skolan måste självfallet följa utvecklingen i samhället i stort. I takt med att kunskapskraven ändras måste förändringar till. Behovet av förnyelse och beredvillighet att ta in nya erfarenheter i skolans värld kan inte nog betonas. Huvuduppgiften för skolan är att ge nästa generation kunskap och fostran av god kvalitet, och det förutsätter att kunskapskraven prioriteras och att elevernas resultat utvärderas, och inte minst att föräldrarna får ta del av skolans bedömning. Barns kunskapsutveckling kräver ett samspel mellan hem och skola. Barn i Sverige tillhör den åldersgrupp som först möter samhällets insatser. Det sker i form av en väl utbyggd och i huvudsak kommunal barnomsorg. Det sker genom en i huvudsak kommunal grundskola. Tyvärr kan vi konstatera att det finns en uttalad önskan från Socialdemokraternas sida att tona ned det tidiga lärandets betydelse och i stället ägna sig åt formuleringar av typen "gemensamt måldokument för barnomsorg och skola". Det är angeläget med en samsyn och samverkan mellan barnomsorg, förskola och skola, syftande till att tydliggöra barns förmåga att vilja lära. Jag anser att organiserad pedagogik med betoning på lärande i meningen inhämtande av kunskaper måste ges större utrymme i förskolan. Ett steg i en sådan utveckling uppnås genom en gemensam läroplan för förskola och skola. Den socialdemokratiska regeringen har valt att inte föreslå någon generellt sänkt ålder för skolstart - tyvärr, måste man säga, eftersom man då inte rätt tar till vara de tidiga åren för lärande. Vi menar att skolstart vid sex års ålder skall införas, med möjlighet för föräldrar att låta barn vänta ett år med sin skolstart. Självfallet måste det vara så, för barn är olika. Men det är även lärare, och det är även skolor. Trots alla insatser som görs lämnar många elever skolan utan tillräckliga kunskaper. Den åldersfixering som finns i skolan kan många gånger vara felaktig. Vi har också i vår motion föreslagit att eleven skall få undervisning i grundskolan intill dess att han eller hon fyller 16 år, för att nå de mål som läroplanen ställer upp. Fru talman! En bra och väl fungerande skola är ett nationellt prioriterat mål. Det moderata skolpengsförslaget har diskuterats. Självfallet är det en viktig beståndsdel när det gäller utbildningssystemets alla delar. Det är bra och nödvändigt att ett nationellt skolpengsystem tillskapas för att värna kvalitet och utbildning, men framför allt för att det skall bli lika villkor för alla skolor oberoende av huvudman. Systemet, som Beatrice Ask tidigare i dag har redovisat, innebär att staten övertar huvudansvaret för att finansiera utbildningen i grund och gymnasieskolorna med ett fast belopp per elev. Reformen sker stegvis och finansieras genom skatteväxling mellan stat och kommun. Skatteväxling är inget nytt i Sveriges politiska liv. Vi har tidigare skatteväxlat i Sverige, t.ex. mellan landsting och kommun genom ÄDEL. Det är alltså inga nyheter som den principen bygger på. Självfallet behövs särskilda resurser till barn med särskilda behov, som kanske måste återfinnas på kommunal nivå. Riksdagen borde därför begära förslag av regeringen om hur ett nationellt skolpengsystem skall kunna utformas. Moderaterna har initierat systemet i den politiska debatten. Man kan konstatera utifrån dagens diskussioner att den socialdemokratiska minoritetsregeringen uppenbarligen är mycket upprörd över förslaget. Självfallet påverkar det nämligen den utbildningspolitiska debatten, som fokuserar på problemen. Problemen med den svenska skolan är att politisk styrning har för stort utrymme. Jag tror inte att socialdemokraterna menar allvar när de använder uttryck som decentralisering, aktiva elever och föräldrar. Jag vet att de inte delar den moderata inställningen att ett verkligt kunskapslyft på alla nivåer bara kan förverkligas genom en bred uppslutning och många människors personliga engagemang i skola och utbildning. Att göra det möjligt för föräldrar och elever att välja den skola de anser bäst är i det perspektivet en oslagbar reform. Den socialdemokratiska inställningen kommer mycket tydligt till uttryck i förslaget om föräldramajoritet i styrelser för den kommunala grundskolan. Det är på villkor som i allt väsentligt stipuleras av kommunpolitiker som föräldrar tillåts vara med och besluta. Det är olyckligt. Vad som händer är nämligen att efter förhandlingar om ekonomi, delegationsordningar och annat har föräldrarnas engagemang mattats. Många är de föräldrar som entusiastiskt har uttryckt önskemål om att ta ett större ansvar för skolan, och som sedan i mötet med drivna kommunpolitiker enbart har kunnat konstatera att de motarbetats. Inflytande och decentralisering skall enligt socialdemokratisk terminologi kanaliseras via kommunpolitiker. Vi moderater såg trots allt en möjlighet i förslaget när det gällde föräldramajoritet i styrelserna, även om vi varnade för inkonsekvenserna av förslaget. Det är väl därför det inte har blivit den framgång man trots allt hoppades på att det skulle bli. Den verkliga decentraliseringen får man när föräldrar, elever och skolpersonal kan påverkas skolans inriktning och form. Föräldrar blir mer aktiva om de får en möjlighet att påverka. Lärare blir mer motiverade om de får möjligheter som annars har förnekats dem. Friskolereformen - rätt att starta och driva skolor - är den reform som betytt mest för förnyelsen av skolan i modern tid. I stället för att bygga vidare på denna framgångsrika rörelse har regeringen tillsammans med än den ene, än den andre, dvs. än med Centerpartiet, än med Miljöpartiet på olika sätt försvårat för friskolorna att vara verksamma. Det hinder som nu rests för utvecklingen av en bättre skola måste bort. Till Socialdemokraterna vill jag säga: Är det inte dags att myndigförklara de alternativa skolformerna? Är det inte dags att myndigförklara engagerade föräldrar både inom skola och barnomsorg så att de får en möjlighet att förverkliga sina idéer trots att ni tydligen anser det vara politiskt inkorrekt?
För kammarens information vill jag anmäla att debatten fortsätter i kväll efter middagsuppehåll mellan kl. 18.00 och 19.00. Avsikten är att votera i detta ärende och nästa, dvs. utbildningsutskottets ärenden, i kväll. Vi har en mycket lång talarlista både på torsdag och fredag samt alla dagar nästa vecka och det är därför angeläget att vi alla medverkar till att kunna hantera mängden anföranden och ärenden på ett klokt sätt.

Fru talman! Jag skall försöka medverka litet till det fru talmannen nämnde genom att avstå från att ytterligare kommentera Moderaternas förslag till nationell skolpeng. Jag hänvisar till Andreas Carlgrens tidigare inlägg i den frågan. Regeringen skriver i budgetförslaget att de viktigaste frågorna inom verksamhetsområdet är att höja kvaliteten inom området skola och barnomsorg. Jag vill i denna debatt beröra de frågorna. Centerpartiet anser att en av de viktigaste åtgärderna för att höja kvaliteten i förskolan och skolan är att göra grundskolan tioårig, att integrera förskolan med sju och åttaåringarna osv. I denna fråga har regeringen hittills valt att avvakta, vilket jag beklagar. Jag har sedan debatten i oktober blivit än mer övertygad om att utvecklandet av en tioårig grundskola med integration av sexårsverksamheten är oerhört viktig för barnens skull. Det senaste exemplet på det fick jag när jag i november besökte en skola i Vårgårda kommun, där en förälder berättade att skolans nya arbetssätt var jättebra. Hon önskade att båda hennes barn skulle ha fått denna mjuka skolstart som uppmuntrar lärande på ett nytt och positivt sätt. Hennes son hade tyvärr gått i den "gamla" skolan som bl.a. gav sonen i uppgift att räkna extra många tal för att han var färdig före alla andra i stället för att låta honom använda extratiden till att utveckla sig i ämnet svenska, som han hade betydligt svårare med. Jag hoppas verkligen att regeringen i sitt fortsatta arbete med att bereda frågan om tioårig grundskola tar mer hänsyn till barnens bästa och inte som tidigare tar mer hänsyn till vad man tror Kommunförbundet, representerande kommunerna, anser vara bäst. Detta har dessutom visat sig vara en felaktig bedömning av regeringen. En tioårig grundskola behövs så väl inför det kunskapsintensiva 2000-talet som ligger framför oss. Möjligheten att på ett lugnt och planerat sätt införa en tioårig grundskola inför 2000-talet får inte slarvas bort. Fru talman! Centerpartiets förslag är mycket viktigt för att få en likvärdig verksamhet över hela landet, med en metodik och pedagogik som passar sexåringarna, och för att se till att alla barn får samma förutsättningar. Med utgångspunkt från att elevkullarna just nu är mycket stora föreslår Centerpartiet att den tioåriga grundskolan bör införas senast år 2000. Inför kommande ställningstagande i frågan uppmanar jag partierna, även om det verkar litet förmätet, att titta en extra gång på Centerpartiets motion om skolfrågor. I den krävs bl.a. ett samlat program för hur en övergång till en tioårig grundskola skall genomföras. I korthet vill jag också säga att när det gäller den framtida utbildningen av förskollärare och grundskollärare är det mycket önskvärt att samarbete och samordning utvecklas med tanke på de förändrade krav som hänger samman med skolstart vid sex års ålder. Jag kan med glädje konstatera att utskottet föreslår regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning om lärarutbildningen där bl.a. de frågor jag har nämnt kommer att beröras. Det är mycket bra. Jag följer givetvis också regeringens arbete med ett samlat måldokument för den obligatoriska skolan, förskolans sexårsverksamhet och skolbarnomsorgen, och hoppas att det kan bli ett redskap för att höja kvaliteten i skolan. Regeringen skriver också i samband med detta i budgetförslaget att arbetet med att integrera förskoleverksamheten i skolan i syfte att förbättra barns förutsättningar kommer att intensifieras i höst och under det kommande året. Min fråga till regeringen och dess representanter här nu är: Vad har gjorts i höst utöver arbetet med ett samlat måldokument? På vilket sätt har regeringen intensifierat sitt arbete under hösten för att förbättra barns förutsättningar? Jag kanske inte har sett så mycket av det, men det kan ju ha med min förmåga att göra. Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan. Fru talman! Jag vill också passa på att fråga Socialdemokraterna och regeringen hur man följer upp försöksverksamheten med lokala skolstyrelser med föräldramajoritet. Denna försöksverksamhet är mycket viktig för att på både kort och lång sikt höja kvaliteten i skolan. Jag anser att vi alla har ett ansvar för att denna verksamhet blir framgångsrik, men att regeringen självklart har ett huvudansvar. Det har under hösten vid något tillfälle sagts att detta är en misslyckad reform. Jag anser inte det och är inte pessimist som andra. Det tar tid innan man på en skola kommit så långt att man meddelar Skolverket att man tänker delta i försöksverksamheten. Men jag vill i alla fall fråga: Hur följer regeringen upp denna försöksverksamhet? Jag tycker att det har varit litet dåligt med information till föräldrarna om denna möjlighet. Fru talman! Jag har presenterat några förslag till hur kvaliteten i skolan skulle kunna höjas. Jag ser fram emot att dessa förslag så snart som möjligt skall få en positiv behandling.
Fru talman! Jag måste fråga den centerpartistiska företrädaren i den här delen av debatten om ett par saker med anledning av vad som har redovisats. Det finns ett talesätt inom politiken som lyder: Att vara liberal är att vara kluven. Efter att ha lyssnat på Centerns representanter under den här debattdagen kan jag väl konstatera följande: Att vara centerpartist är att inta samtliga ståndpunkter samtidigt. Inte med ett ord berörde Marie Wilén en av de viktigaste frågorna i det utbildningspolitiska livet i Sverige, nämligen friskolorna och friskolornas situation. Det är väl på sin plats att Centern redovisar sin syn på detta utifrån vad Andreas Carlgren framförde här: Kampen om friskolorna har handlat om att ge friskolorna de pengar de behöver. Men hur kan det då komma sig att ni själva var med och sänkte ersättningsnivåerna till just de friskolor som ni har sagt er vilja värna?
Fru talman! Jag avser inte att starta en friskoledebatt här. Jag tror inte att någon skulle uppskatta det. Tomas Högström och Moderaterna känner mycket väl till Centerns hållning i friskolefrågor. Vi hade också en debatt för inte så väldigt länge sedan där vi stod på samma sida. Jag avser inte att inleda en ny debatt om friskolorna.